Fru talman! Ja, jag vill nog påstå att vi som parti är positiva till flyg. Däremot är vi mycket uppmärksamma på de negativa skadeverkningar som flyg medför. Vi är kanske mer intresserade än andra partier som är positiva till flyg av att försöka rätta till de felaktigheterna.

Fru talman! Det kunde vara intressant att föra flygdiskussionerna vidare. Jag ska emellertid inte göra det, utan jag ska i stället hålla mig till jordbunden trafik. Om jag inte minns fel var det den dåvarande socialdemokratiska regeringen som tog initiativ till att lösa storstädernas trafikproblem någon gång i slutet av 80-talet. I Stockholm kom de lokala parterna och statsmakterna överens om att lösa problemen genom den s.k. Dennisöverenskommelsen. Vi vet hur det gick. Den socialdemokratiska regeringen efter 1994 års val punkterade överenskommelsen, bröt avtalet och svek sina avtalspartner. Trafikproblemen finns dock kvar! Alltfler talar om trafikinfarkt. Många talar om det på tunnelbanan. Stockholmarna åker nämligen väldigt mycket kollektivtrafik till jobbet. 73 % av stockholmarna tar kollektivtrafiken till jobbet. Det är europeiskt rekord. För Zürich, som ofta brukar nämnas som föredöme, är motsvarande siffra 65 %. Med den siffran är Zürich tvåa i den europeiska kollektivresarligan. I Stockholm sviktar tunnelbanan under belastningen. Kapacitetstaket har nåtts för många av pulsådrorna i regionen. Trafikstockningarna leder inte bara till problem i form av dålig framkomlighet och stopp i tunnelbanan. Miljön försämras av köerna. Utsläppen av miljöföroreningar är 3-5 gånger större i bilköerna än om trafiken får löpa fritt, enligt undersökningar gjorda av Under de senaste 30 åren har inte någon ny överfart tillkommit över Mälaren - denna vallgrav, som både tekniskt och socialt delar Stockholm mer och mer i två skilda städer. Stockholm har under samma tid ökat med 300 000 invånare. Stockholmarna tvingas tillbringa en arbetsvecka längre per år på sina arbetsresor än svensken i allmänhet. Trots att sveket i hanteringen av Dennispaketet ledde till katastrofala skador i förtroendet i trafikfrågor mellan de stora partierna i Stockholms fullmäktige spirar det nu försök till samförstånd mellan blocken. Det är någonting som man måste hälsa med tillfredsställelse. Jag förmodar att det är mycket tillfredsstälande även för ledamöter av regeringen. Statsråden Rosengren och Lövdén har i olika interpellationsdebatter under hösten båda, från lite olika utgångspunkter, efterfrågat ökat samförstånd i trafikfrågorna mellan partierna i Stockholm och har dessutom i ord intagit en positiv inställning till att man måste lösa trafikproblemen i Stockholmsregionen. Handling väntar vi dock fortfarande på. I den här situationen, fru talman, dundrar regeringen i form av statsrådet Larsson in i debatten, med gårdagens debattartikel i DN. Taktiskt är det helt hänsynslöst. Tidpunkten kunde inte vara mer felaktigt vald. Sättet kunde knappast vara mer felaktigt. Förslagen bakom orden kunde inte vara mer nedslående. Det kan inte ha varit så lustigt för miljöministern att i TV i går kväll få höra den socialdemokratiska ledaren och tidigare gatuborgarrådet i Stockholm klaga över att artikeln kom utan kontakt med de stockholmska socialdemokraterna och att timingen var mycket dålig för inlägget. Kan en partikamrat i ansvarsfull ställning avspisa ett statsråd på tydligare sätt? Man kan rent av fråga sig om statsrådet Larssons avsikt var att stödja strävandena i Stockholm eller om ambitionerna i stället var de motsatta. Miljöministern påstår sig vilja med kraftiga bilavgifter minska koldioxidutsläppen i tätorterna, på samma gång som regeringen genom stoppet för Barsebäck ökat potentialen för koldioxidutsläpp på ett gigantiskt sätt. Är det verkligen koldioxidbegränsningen som är motivet? Statsrådet Larsson hänvisar till den s.k. SIKA rapporten för sitt ställningstagande. SIKA-rapporten bygger bl.a. på en delrapport som heter Storstaden och dess transporter, som räknar med individuellt satellitövervakad fordonstrafik - en rymdpolis som garanterar att en avgift på upp till 8 kr/km kan tas ut av de resande och att stat och kommun erhåller 5 miljarder i nya årliga skatteinkomster. Vilka inkomster blir inte det när man för ut metoden till andra tätorter? Fru talman! Det innebär, förutom högre bensinavgifter, 80 kr i skatt för att köra en mil. Det innebär i sin tur 400 kr för en enkel resa till Sigtuna med egen bil och 800 kr tur och retur. Den tidigare Kommunikationskommittén nöjde sig ändå med 60 kr/mil som högsta avgift, om jag inte minns fel. Med transportskatter upp i dessa rymder, utan att en enda ny vägstump kommer till, har man lämnat den verklighet där vanliga vardagsmänniskor befinner sig. Jag håller gärna med om att det i samband med indrivning av parkeringsböter befunnits att det finns personer som är beredda att ta på sig vilka kostnader som helst för att köra bil, och företagen som har möjlighet att dra av transportkostnader kan klara relativt stora avgifter. Men hur går det för den som "så väl behöver bilen", för att använda de ord som Sven Bergström tog i sin mun i morse på tal om glesbygdstrafiken? Hur går det för barnfamiljerna? Hur går det för den ensamma mamman som måste till dagis med sina barn eller exempelvis den lätt rörelsehindrade pensionären? De grupperna kommer inte att ha råd att klara vardagsbestyren om det ska kosta upp till 80 kr/mil utöver alla andra avgifter och kostnader för bilen. Fru talman! Jag kan inte avstå från att instämma i de önskemål som har framförts från talarstolen tidigare om att trafikutskottet verkligen borde satsa på att få till stånd en offentlig hearing om trafiksituationen i Stockholm som kan reda ut problemen. Jag vet att det finns många här i kammaren som från olika principiella utgångspunkter välkomnar bilavgifter. Men med en hearing kanske man kan reda ut många av de konsekvenser som detta skulle medföra. Och det borde väl finnas någon socialdemokrat i kammaren som kan ge ett klart besked att man är beredd att anordna en sådan hearing. Men även om vi inte har en hearing just för dörren, tycker jag nog att man kunde ha förväntat sig att regeringens miljöminister tagit reda på konsekvenserna innan han gick ut och manade remissinstanserna till instämmande i ett utredningsförslag vars följder inte alls har redovisats. Även om det är ett statsråd som påstås vara ett av de minsta i tyngd i regeringen, är det mycket olyckligt för förutsättningarna att med de ringa resurser som budgeten anvisar reda upp trafiksituationen när regeringen genom statsrådet Larsson agerar på detta sätt. Det innebär att man skadskjuter samarbetssträvandena i Stockholm. Även om jag tycker att de moderata budgetförslagen av naturliga skäl är mycket bättre än regeringens försämrar miljöministerns utspel möjligheterna att nå bästa möjliga resultat med de medel som regeringen anvisar. Framkomligheten blir sämre, och miljön tar skada. Fru talman! Jag vill än en gång erinra om behovet av en hearing om Stockholmstrafiken. Men i övrigt vill jag med detta instämma i de yrkanden som tidigare har framställts av Per-Richard Molén.

Fru talman! Jag kommer att uppehålla mig vid Gotlandstrafiken i detta anförande. Det är ingen ny fråga, utan denna fråga har varit föremål för debatt i denna kammare flera gånger. Skälet till detta är naturligtvis att det är en viktig fråga för ett helt län i Sverige, låt vara det minsta länet. Trafiken till och från en ö är som alla förstår särskilt viktig, eftersom det finns begränsat med alternativ för den som är beroende av förbindelsen. Fru talman! Den viktigaste delen av frågan om trafiken till och från Gotland gäller frakterna, och det är dels kostnaden, dels tillgängligheten. Det har blivit mer betydelsefullt nu med andra krav på snabba transporter. Det är i stort så att dagens produktion transporteras på natten till nästa led i produktionskedjan. Livsmedel som packas på eftermiddagen ska finnas i butiksdiskarna nästa morgon över i stort sett hela landet. Naturligtvis är möjligheten för gotländska företag att konkurrera helt beroende av tillräckligt bra transporter. Naturligtvis är även kostnaden i högsta grad styrande för konkurrensförhållandena. Självfallet är det inte möjligt för gotländska företag att konkurrera om varorna belastas av onormala fraktkostnader. Det gäller särskilt varor med relativt lågt förädlingsvärde, t.ex. morötter. Fru talman! När jag talar om merkostnader menar jag de kostnader som uppkommer genom att det finns förbindelse enbart en gång per dygn. Detta förhållande innebär med nödvändighet att det blir väntetider för såväl personal som fordon som inte kan utnyttjas i produktionen. Det är vidare så att åkerier i Gotlandstrafiken måste ha extra fordon och släp för att kunna säkerställa transportbehoven, vilket medför extra kostnader. Lägger man därtill att färjeavgiften för bil med släp är 4 044 kr plus moms inses lätt att denna frakttrafik belastas av extra kostnader. Fru talman! Det är ett starkt önskemål på Gotland, särskilt då bland företagarna, att det kommer ett långsiktigt beslut om hur frakttrafiken till och från Gotland ska utformas. Varje gång det blir dröjsmål eller tveksamhet förmärks en pessimism, och lika tydligt märks en optimism när det kommer signaler om en snar lösning. NUTEK hade i uppdrag att lämna förslag till hur trafiken skulle utformas. Bara det att det fanns ett förslag från NUTEK ökade företagens investeringsvilja. Besvikelsen blev naturligtvis stor när NUTEK förslaget inte omsattes utan det kom nya utredningar. Moderata samlingspartiet har i en kommittémotion krävt att det läggs fram en långsiktig lösning till nästa halvårsskifte. Samma krav finns i flera motioner, och jag har framfört samma krav i en enskild motion. Detta finns i reservation 37, och det är angeläget att regeringen återkommer om detta. Fru talman! Nu finns det glädjeämnen även i Gotlandstrafiken. Jag tänker då på den nya snabbfärjan som varit i trafik över sommaren. Det var bra att det blev möjligt att förlänga tidtabellen fram till den Det är vidare så att nästa års tidtabell med snabbfärjan är ytterligare något utökad, och även detta är bra. Den nya snabbfärjan har öppnat nya resmöjligheter. Det är nu möjligt att åka från Visby på morgonen, vara i Stockholm på dagen, och mot kvällen åka tillbaka och vara hemma på Gotland på kvällen. Detta har påtagligt ökat resandet till och från Gotland. Jag vet många som nu väljer att åka till Gotland på en fredagseftermiddag och vara på Gotland över veckoslutet. Det är onekligen en viss skillnad att komma fram till Visby på fredag kväll i stället för på lördag morgon. Det har även skett en allmän ökning av trafiken. Under november i år åkte mer än 56 000 människor till och från Gotland. Som mest var det den 5 november fick min dotter den sista biljetten på snabbfärjan, vilket innebär att över 700 personer åkte med den turen, och detta var i november månad. Jag fick just reda på att det är fullt på båten till Gotland nu på söndag kväll. Jag hade tänkt åka till Visby för att vara med på ett kommunfullmäktigesammanträde på måndag. Naturligtvis tycker jag att det är bra att det är många som åker. Men det ställer också ökade krav på trafikutformningen. Fru talman! Jag vill avslutningsvis peka på vissa svårigheter när det gäller passagerartrafik. Det är inte alltid som det är möjligt att göra det rationellt fullt ut. Om det en dag åker 300 passagerare från Visby till Nynäshamn, och om det är 800 passagerare som ska åka tillbaka från Nynäshamn till Visby, så måste besättningen av säkerhetsskäl anpassas till det större passagerarantalet. Självfallet innebär det kostnader som jag inte ser någon möjlighet att komma ifrån. Fru talman! Jag vill instämma i Moderata samlingspartiets yrkanden, och jag hoppas att det kommer ett förslag till lösning senast till halvårsskiftet om hur man långsiktigt ska lösa frågan om trafiken till och från Gotland.

Fru talman! Vi har alla våra kommunikationssträckor att krama, så även jag, även om jag ibland inte blir riktigt klok på hur och när motionerna behandlas i riksdagen. Bakgrunden till det är att jag i höstas skrev en motion om riksväg 40, men den är inte med i trafikutskottets betänkande som vi behandlar i dag. Men det finns väl någon högre visdom som avgör det. Men jag tycker ändå att debatten hör hemma här i dag. Jag ska ge en kort beskrivning av riksväg 40 för dem som inte är helt familjära med geografin och förutsättningarna. Den startar ju i Göteborg och går till Jönköping. Det är möjligt att den sedan fortsätter in i Småland någonstans. Men de flesta lämnar den i Jönköping, åtminstone när de kör mot Stockholm. Apropå just detta att köra mot Stockholm vill jag säga att om man är i Göteborg, eller om man kommer till Göteborg söderifrån via E 6:an eller med färjor, ska man om man följer skyltarna mot Stockholm köra över Alingsås, Mariestad och Örebro, dvs. E 20. Den som har gjort det och som också någon gång har kört via Borås, Jönköping och Norrköping tänker sig för nästa gång. Varför? Jo, från Göteborg till Borås är det numera motorväg. Sedan är det inte det till Jönköping, men därefter är det numera motorväg resten av sträckan till Stockholm. Den sista sträckan söder om Mjölby blev klar för några veckor sedan. Detta är det många som har upptäckt. Och jag har fått siffror över trafikutvecklingen som gäller trafiken mellan Borås och Jönköping. Och efter det att motorvägen Göteborg-Borås blev klar har den tunga trafiken ökat med 37 % mot 20 % för hela Sverige. Och det totala trafikarbetet, alltså inklusive personbilarna, har ökat med 12 % mot 7 % för hela riket. Detta visar ju tydligt att inte minst lastbilsförarna också insett realiteten, dvs. att vägen mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping är avsevärt mycket bättre och säkrare än E 20. Sedan finns det en skönhetsfläck mellan Borås och Jönköping med avsevärda olycksrisker, trots långa 70-sträckor, framför allt på sträckan Borås Ulricehamn. Det är mycket angeläget att den byggs ut till motorväg, så att våra två största städer i Sverige är sammanbundna med en så säker trafikled som möjligt. Det bästa hade naturligtvis varit om godset gick på järnväg men när nu verkligheten inte är sådan är ett motorvägsbygge det näst bästa när det gäller att spara liv. Till sist, fru talman: Man borde kanske uppdra åt Vägverket - eller vem det nu är som svarar för vägskyltningen - att anvisa vägen över Jönköping mellan Göteborg och Stockholm, och vice versa, och kanske döpa om den sträckan till E 20. Jag har inget att yrka bifall till men motionen lär komma tillbaka till våren. Då blir det tillfälle till ytterligare argumentering för att nämnda sträcka blir motorväg.
Fru talman! Även jag har motioner i detta betänkande, närmare bestämt tre motioner. De har tyvärr inte föranlett utskottet att dela min uppfattning genom tillkännagivanden. Inte heller har de lett till några reservationer. I de här frågorna återkommer jag därför på annat sätt. Jag vill ändå helt kort här plädera för några av de frågor som jag har tagit upp. Vägverket genomför nu en förändring av vägskyltar - en förändring som jag tycker är av ondo. Man tycks förutsätta att Sverige, och kanske även Europa, är på väg in i en situation där människor inte längre kan vare sig alfabetet eller siffror. Så är det faktiskt inte. Vi är tvärtom väldigt läskunniga i det här landet. Vad man gör är att man ersätter 50-skylten med en skylt som visar en stadssilhuett. Man gör som tidigare då man bara skyltat med motorvägstecknet för motorvägar. Vi ska tydligen förstå att symbolerna betyder något annat än det som står på skyltarna. Stadssilhuetten betyder alltså att vi ska köra 50 kilometer i timmen. Jag måste säga att jag tycker att det är ett konstigt sätt att krångla till det för folk. Eller är det en sorts "märkvärdisering"? Jag vet inte. Jag har svårt att förstå vitsen med att skapa ett bildspråk när den 50 skylt som vi i dag har inte kan misstolkas. Motiveringen i betänkandet till att man avstyrker motionen gör mig ännu mer betänksam. Jag hoppas att det finns någon ansvarig som kan svara på en del frågor som jag har. Man skriver att om det står 50 i början av en tätort måste det upprepas gång på gång inne i tätorten för annars kanske folk inte förstår att det fortfarande är 50 som man ska köra. Det står nämligen att om det inte upprepas kan det vara ett problem om man vill utkräva straff. Men - hör och häpna! - om det finns en liten skylt som visar en stadssilhuett räcker det med en sådan skylt när man kör in i tätorten. Därmed tycks alla människor i framtiden förstå att man ska köra 50 i hela stan. Detta är fullkomligt obegripligt. Varför skulle det i så fall inte räcka med en 50 skylt i början av tätorten - då skulle alla veta att det var 50 i hela stan - om det nu ska räcka med en skylt med en stadssilhuett och alla sedan ska veta att det är 50 i hela stan? Detta är, som sagt, obegripligt. Dessutom säger man: Vi sparar pengar genom att vi kan plocka ned 75 000 onödiga 50-skyltar. Kan någon förklara för mig hur Vägverket kan spara pengar genom att skicka ut folk för att ta ned skyltar? Hur man på det sättet kan spara pengar skulle jag gärna vilja veta. Jag kan inte se annat än att detta är ett sätt att krångla till det hela. Dessutom blir det, menar jag, svårt för människor att följa de nödvändiga trafikreglerna, nämligen de om att hålla hastighetsbegränsningen. Jag vet själv med mig att jag många gånger när jag kört ut på en motorväg funderat: Hur var det nu? Är det 110 eller 120? Jag saknar faktiskt en skylt som i siffror talar om hur fort man får köra. Jag är övertygad om att jag inte är ensam i det fallet. Dessutom är jag övertygad om att det kommer att vara många som funderar: Hur är det nu i den här stan? Är det 50 eller 30 här? Varför inte använda en skylt som klart och entydigt talar om hur hög hastigheten får vara? Jag tycker alltså att det är en dålig reform och kommer att fortsätta att driva frågan på annat sätt. Jag har också en motion som handlar om en flygplats på Södertörn - ett hotande spöke för oss som bor söder om Stockholm. Hittills har vi varit förskonade från en stor flygplats, med de miljö och bullerproblem som en sådan skulle orsaka. Men nu finns det alltså planer på att lägga en flygplats på Södertörn, och det är ingen liten flygplats som det är fråga om. Tanken är att flygplatsen i framtiden ska bli lika stor som dagens Arlanda. Den här frågan är än så länge inte avgjord. Naturligtvis kommer mycket vatten att rinna under broarna innan frågan avgörs. För att få en diskussion med ministern har jag i dag lämnat in en interpellation. Jag vill alltså att man verkligen ska fundera på om det här är ett vettigt förslag. Det intressanta är att SAS inte vill ha det på nämnda sätt. Flygbolagen vill inte det, för man anser att det inte alls kommer att gynna flyget om flyget i Stockholm delas på två orter i stället för att ha flyget på en ort. Av miljöskäl kan man verkligen fundera på om detta är riktigt. Vi vet att flyget är ett av de stora problemen när det gäller miljöförstöringen. Vi vet också att utsläppen från flyget rejält påverkar klimatsituationen. Frågan är om vi verkligen ska satsa rejält på flyget. Vi hörde här från Krister Örnfjäder att vi i Sverige inte kan påverka om det flygs eller inte. Jag vill absolut påstå motsatsen. Man kan ju se hur X 2000 Stockholm och Malmö rejält påverkar hur mycket människor flyger. Numera går det nämligen bra att åka tåg. Ibland är det så många som tar tåget att det är väldigt svårt att få en plats. Jag menar att det är just genom politiska beslut som vi kan se till att flygtätheten inrikes påverkas. Den påverkar ju också miljön. Det finns mycket som talar mot en flygplats på Södertörn - inte bara det faktum att en flygplats där bullermässigt skulle störa många människor i södra Nykvarn, utan också det faktum att flygplatsen skulle hamna mitt i ett område med mycket flyttfågel och i ett område som i dag mycket utnyttjas för rekreation för dem som bor i södra Storstockholm. Här finns det alltså mycket orörd natur. Häromsistens kom en utredning som visar att människor som bor under bullermattorna i Arlanda har högt blodtryck i högre grad än andra. Med tanke på den typen av hälsostörningar finns det all anledning att fundera på hur man ska ha det med flygplatser i Storstockholmsområdet. Jag kommer att agera för motionen på annat sätt därför att det, menar jag, är väldigt angeläget att vi i Sverige får en flygtrafik som i kombination med tåget ger oss en så bra miljösituation som möjligt. Jag kommer alltså inte att yrka bifall till mina motioner med anledning av betänkandet, utan jag återkommer i annat sammanhang.

Fru talman! Jag ska undanhålla kammaren mina ruelser över vilken hastighet jag ska hålla när jag kör ut på en motorväg, eller vad det nu är för väg. Jag uppfattar att alla politiska partier är överens om att hela Sverige ska leva. Om man har den inställningen uppfordrar det till att också leva upp till detta. I det sammanhanget vill jag peka på situationen när det gäller vägnätet på landsbygden, alltså de mindre vägarna. Dessa behöver underhållas. Det är viktigt att de förbättringsinsatserna görs innan förfallet har gått så långt att det blir väldigt dyrt att återställa. Under den tid som vägnätet är i ett väldigt dåligt skick försämras dessutom möjligheterna för människor som bor och lever på landsbygden att vara kvar där och att ha kvar sin verksamhet där. Det motverkar också möjligheterna att få nya etableringar i glesbygden därför att det blir mycket svårt och dyrt att transportera de produkter som tillverkas. Det är helt enkelt fråga om tillgänglighet, och det gäller då hela Sverige. I och med den utveckling som vi har sett under ett antal årtionden har biltrafiken på landsbygden blivit allt viktigare. Behovet av att kunna färdas - det gäller både persontransporter och varutransporter - har blivit allt viktigare. Det handlar också om möjligheterna för äldre att komma till sjukvård och läkare när man behöver det. Det handlar om att skolbarnen på ett säkert sätt och inom rimlig tid ska kunna ta sig till skolan. Det handlar om att få livsnödvändiga varor distribuerade. Det handlar om att kunna få post och att kunna besöka grannar, släkt och vänner. Till detta kan man naturligtvis också lägga behovet av tyngre transporter i t.ex. skogsbruket. Förbättrade vägar och bättre underhållna vägar har också betydelse för lantbruket, för bra mjölk och djurtransporter och för att man ska kunna ha kvar djurbesättningar och hålla landskapet öppet. Fru talman! Jag tycker därför att det är viktigt att så snart som möjligt göra insatser för att förbättra underhållet och rusta upp de vägar som är hårt slitna. Det kan säkert ibland ske inom ramen för det underhåll och de medel som finns. Men jag tror faktiskt att vi ska fundera över om vi inte bör göra särskilda och riktade insatser för att återställa de brister och det förfall som har uppstått på vägnätet på landsbygden under de senaste åren när vi har haft andra nödvändiga prioriteringar att göra. I det här läget, när det faktiskt går lite bättre för kungariket Sverige, finns det skäl att fundera över om vi inte ska avsätta lite mer pengar för att återställa kvaliteten på vägarna i glesbygden.

Fru talman! I det här anförandet kommer jag att ta upp två motioner som jag har skrivit och som finns med i betänkandet. Det handlar dels om det obligatoriska båtregistret för större fritidsbåtar, dels om skärpta regler till sjöss. Det är frågor som jag har sysslat med länge och drivit här i riksdagen. Jag är av den åsikten att ett obligatoriskt båtregister är till gagn för oss alla, för Kustbevakningen, sjöpolisen, sjöräddningen och inte minst för båtägarna själva och de hamnansvariga som ska hålla ordning i hamnarna osv. Då kan man undra varför det inte blir så här. Det finns självfallet motstånd. Vi vet att den borgerliga regeringen rev upp det obligatoriska register vi hade 1992. Sedan dess har det inte kommit till något nytt. Det har varit en märklig behandling av den här frågan. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt. Det är nämligen så att i 1998 års budgetproposition lovade regeringen att se över frågan om registrering av fritidsbåtar. I förra årets budgetproposition, dvs. den som gäller för det här året, lovade näringsministern att återkomma under 1999 med ett konkret förslag till hur en registrering borde genomföras. Jag tror att vi var väldigt många som förlitade oss på det. Det bekräftades inte minst under debatten om betänkandet angående sjötransporter och fritidsbåtsverksamhet den 24 mars i år. Detta var en klar beställning från den socialdemokratiska kongressen. Det gjorde inte saken svårare. Men döm om min förvåning, fru talman. Vid en frågedebatt med näringsministern som jag hade den 29 april sade näringsministern att han inte tänkte komma med något förslag. Det föranledde mig att skriva en interpellation för att mer diskutera varför han plötsligt hade vänt i denna fråga. Under interpellationsdebatten - det var den 31 maj - säger näringsministern till mig: "Jag avser att följa den tidsplan som regeringen utlovade i budgetpropositionen och återkomma till riksdagen under hösten med ett förslag till hur registrering av fritidsbåtar bör genomföras." Var finns det förslaget? Nu är hösten snart slut. Detta är väldigt anmärkningsvärt. Om man nu läser budgetpropositionen för år 2000 står det där att ett allmänt register bör bygga vidare på det frivilliga fritidsbåtsregistret. En obligatorisk ansvarsförsäkring för ägare av fritidsbåtar kommer också att övervägas av regeringen. Därmed skulle det skapas en möjlighet för försäkringsgivarna att lämna kontrolluppgifter om fritidsbåtsinnehav till skattemyndigheterna. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med dessa frågor. Det är precis samma sak som utskottet sade för ett år sedan. Man förutsätter att regeringen återkommer. Regeringen har inte återkommit, och nu har den ett förslag som handlar om en ansvarsförsäkring. Det är någonting helt annat. Sedan säger man att försäkringsgivarna ska kunna meddela detta till skattemyndigheterna. Då undrar man vad det är man är rädd för. Det är ju till för sjösäkerheten i första hand och för att stoppa tjuvar och miljömarodörer. Att det sedan kan vara grund för en båtskatt tycker jag är mycket naturligt. Vi har ju skatt på bilar, husvagnar, fritidsfastigheter osv. Varför skulle vi inte ha det på större fritidsbåtar? Lägg märke till att jag säger större fritidsbåtar. Ingen behöver replikera och tala om kanoter och små jollar. Detta är mycket märkligt. Jag anser att regeringen bör återkomma omedelbart med ett förslag till obligatoriskt båtregister. Man kan inte hålla på och tricksa på det sätt som man gör. Jag önskar att näringsministern hade varit här och kunde svara på det här rakt upp och ned. Tyvärr är han inte det. Med anledning av att Vänsterpartiet har en reservation som liknar mitt yrkande i motionen kommer jag att ställa mig bakom Vänsterpartiets reservation nr 18. Sedan gäller det en annan motion som heter T607 som jag är ansvarig för. Den handlar om skärpta regler till sjöss. Just fritidsbåtarna är befriade från de regler som vi har till lands. Man behöver inte vara 15 år för att köra en båt som går i 10-20 knop. Det behövs inget förarbevis. Det är frivilligt. Man behöver inte ens vara nykter för att köra. Det är t.o.m. så att det inte finns några fartgränser i stora delar av vår skärgård. Detta skapar enorma problem för alla som vistas i skärgården, inte bara för människorna utan framför allt för faunan och floran. Därför menar jag att det behövs en utredning för att gå igenom vilka regler vi ska ha till sjöss. Det är nämligen så att fritidsbåtsverksamheten växer otroligt snabbt. Om vi ska kunna stävja den dåliga effekten av den här verksamheten, som för övrigt är väldigt trevlig, måste vi ha klara och skärpta regler. Fru talman! Eftersom vi inte har någon reservation i det här ärendet och jag befarar att jag bara skulle få med mig en liten minoritet i en omröstning yrkar jag inte bifall till min motion vid det här tillfället. Jag kommer att återkomma i frågan även nästa år, som jag gjort tidigare.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt att gå upp i denna debatt. Men eftersom det, angående den motion som jag skrivit om kommunal tillståndsgivning att sätta upp vägvisningsskyltar, hänvisas till ett beredningsarbete ser jag möjligheten att påverka detta arbete genom att från talarstolen uttrycka min uppfattning. Jag tror att de flesta partier är överens om vikten av att arbeta för att hela Sverige ska leva. Det är inte minst viktigt i dag när vi ser hur befolkningstalen minskar i de flesta mindre kommuner i landet. Ett problem, som kan synas marginellt men som är stort ute i bygderna och som ställer till mycket irritation, är hur man ska få transporter och människor att hitta rätt ute på landsbygden. Det är ju faktiskt så att det fortfarande bor folk ute i glesbygden, och det finns t.o.m. företagare som är beredda att etablera verksamhet i glesbygden. Ett problem som då uppstår är att om ingen vägvisning finns så har kunder och leverantörer svårt att hitta till de etablerade företagen. Detta är ett stort problem. För att få sätta upp vägvisningsskyltar måste man ha Vägverkets tillstånd. Min erfarenhet hemifrån Kronobergs län är att det är oerhört svårt att få dessa tillstånd. Och är det så att man får tillstånd innebär de kostnader som är helt orimliga. Jag har förståelse för att man måste ha en viss enhetlighet i utseendet av vägvisningsskyltar, men det får inte gå till överdrift. Visst borde kommunerna själva kunna avgöra utseendet på skyltarna utan att det för den skull blir förvirrande för bilisterna. Och visst borde kommunerna kunna avgöra placeringen. Kommunerna arbetar ju även i dag med trafiksäkerhetsfrågor. Man skulle även i detta sammanhang kunna nämna vägvisningsskyltar i de större tätorterna, t.ex. i Stockholm. Här är det ju en total djungel som bilisterna har att ta sig igenom och registrera. I det avseendet är oviljan att sätta upp vägvisningsskyltar ute i glesbygden helt oförståelig. Ett exempel: Ett vandrarhem i Södra Ljunga i Ljungby kommun ansökte om tillstånd att sätta upp skyltar så att deras kunder skulle kunna hitta till vandrarhemmet. Först fick man ett nej av Vägverket, men efter en överklagan fick man beslutet ändrat. Prislappen för en vägskylt sattes till 200 000 kr, vilket naturligtvis var helt orimligt för vandrarhemmet att betala. Det finns i vårt län ett flertal liknande exempel som motarbetar vår vilja att underlätta för företag att etablera sig i glesbygd. Min förhoppning är att den remissbehandling av Vägverkets förslag som nu görs och som utskottet hänvisar till ska ge ett klart svar i vägvisningsfrågan. Visst vore det rimligt att den lokala planmyndigheten ska ha ett avgörande inflytande på dessa praktiska frågor, och visst vore det rimligt att de beslut som överklagas inte ska överklagas till samma myndighet som fattat det för den enskilde negativa beslutet. Fru talman! Jag har inget yrkande utan får finna mig i utskottets hantering av min motion. Men jag hoppas innerligt att utskottet verkligen tar denna fråga på allvar eftersom den har så stor betydelse för de mindre företagen ute i glesbygden och därigenom även för de människor som fortfarande bor kvar utanför tätorterna.

Fru talman! Kulturområdet omfattar många viktiga frågor, och inte ens under budgetdebatten hinner vi diskutera dem alla. Ungdoms och idrottspolitiken har vi haft uppe för ett par veckor sedan, och filmområdet har också fått en ordentlig genomgång under hösten i samband med utskottets betänkande med anledning av det nya filmavtalet. Jag ska nu i min inledning ta upp några av de frågor jag tycker att vi har anledning att lyfta fram särskilt här i dag, och ytterligare några frågor kommer ett par andra kristdemokrater att ta upp senare under debatten. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står tillsammans bakom majoritetstexten i betänkandet och har alltså anslutit sig till den budgetram som regeringen föreslog och som tidigare har antagits av riksdagen. Övriga partiers ramförslag har avvisats. För att kunna ge en samlad bild av hur de olika partierna vill fördela de tillgängliga medlen inom den ram de föreslagit har varje parti lagt ett särskilt yttrande där alla förslag som påverkar budgeten är samlade. Det finns också frågor som behandlas i betänkandet där det inte finns pengar inblandade, eller där besluten inte påverkar nästa års budgetramar. I sådana frågor har vi som vanligt reserverat oss där vi har en annan uppfattning än majoriteten. För kristdemokraternas del vill jag därför redan nu yrka bifall till reservation 1, som vi nöjer oss med att rösta på. Fru talman! Först några frågor där hela utskottet är enigt. Jag vill betona det positiva i att klimatet i utskottsarbetet är sådant att vi kan komma överens tvärsöver partigränserna utan några onödiga prestigelåsningar i frågor som inte är av direkt ideologisk karaktär. Det handlar ofta om beslut som kan betyda mycket för de personer som finns ute i verksamheter av olika slag, även om förändringen kan verka marginell. Vi tillämpar också ett arbetssätt som går ut på att i så stor utsträckning som möjligt lyssna på dem som är närmast berörda av våra beslut. Under förra riksdagsåret avslog utskottet ett förslag från regeringen att använda ytterligare 2 % av verksamhetsbidraget till teatrar och museer på stads-, läns och regionnivå till riktade bidrag. Vi hänvisade till den ekonomiska situation teatrarna och museerna befinner sig i och påpekade det orimliga i att de först ska avstå medel från den ordinarie verksamheten för att sedan ägna tid och kraft åt att ansöka om att få tillbaka samma medel. Utskottet uppdrog då åt regeringen att göra en utvärdering av vilka effekter det riktade stödet fått för institutionernas ordinarie verksamhet och sedan återkomma till riksdagen med förslag om hur systemet ska utformas i framtiden. I årets budgetförslag kunde vi konstatera att regeringen som svar på det gjort en omläggning som innebär att en särskild anslagspost inrättas för riktade insatser och att de i framtiden inte kommer att belasta verksamhetsbidragen. Det ser utskottet naturligtvis mycket positivt på. Fru talman! När det gäller frågan om tillsättning av styrelser för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsnämnd konstaterar utskottet däremot med förvåning att regeringen inte följt riksdagens beslut. Med anledning av en kommittémotion från Kristdemokraterna och enskilda motioner från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet återkommer därför utskottet med ett tillkännagivande till regeringen att snarast se över frågan om hur konstnärernas förslagsrätt ska kunna utvidgas när det gäller att utse ledamöter i de två nämnda styrelserna. Utskottet vidhåller att det inte är tillfredsställande att styrelserna, som i dag, utses efter nomineringar av bara ett visst antal konstnärsorganisationer. Vi förväntar oss till nästa år en redovisning av hur regeringen tänker öka kretsen av organisationer som tilllåts komma med nomineringar. Det borde, som sagt, redan ha gjorts i år, och det är faktiskt anmärkningsvärt att regeringen tydligen inte anser sig behöva följa riksdagens beslut. Även när det gäller frågan om var ledningen för Statens sjöhistoriska museer ska lokaliseras har regeringen frångått riksdagens tidigare beslut. Redan hösten 1996 begärde riksdagen en redovisning av förutsättningarna för en lokalisering till Karlskrona. Den organisationskommitté som tillsattes konstaterade att en lokalisering till Karlskrona var i linje med statsmakternas intentioner att öka den geografiska spridningen av ansvarsfunktioner inom museiområdet. Våren 1998 angav kulturutskottet ett antal skäl för att lokalisera SSHM:s ledning till Karlskrona, och riksdagen beslutade att det skulle bli så. Även det riksdagsbeslutet vägrar regeringen att följa med hänvisning till att förutsättningarna för en flytt enligt regeringen förändrats. Om det här är en princip som ska knäsättas kan man undra vart vi är på väg. De fall jag redovisat för här är visserligen inte av avgörande betydelse för Sverige, men det är ändå oroväckande att regeringen, i det här fallet kulturministern, anser sig kunna stå över riksdagens beslut. Vilka frågor kommer härnäst? Utskottet står kvar vid sin bedömning att ledningen för SSHM ska lokaliseras till Karlskrona och ger regeringen till känna att det ska skapas ekonomiskt utrymme i nästa års vårproposition för en flyttning. Jag vill gärna höra kulturministerns kommentar till det här så småningom. Fru talman! Så vill jag ta upp några frågor där vi kristdemokrater har särskilda synpunkter, och jag börjar med stödet till allmänna samlingslokaler. Man kan lugnt konstatera att vindarna blåser åt lite olika håll i den frågan. I förra årets budget ville regeringen plötsligt skära bort hela anslagsposten och överlåta det ekonomiska ansvaret till kommunerna, som vi vet på många håll är hårt pressade. En majoritet i utskottet ville annorlunda och lyckades genom omprioriteringar behålla en liten del av stödet - 15 miljoner kronor. Döm om vår förvåning när stödet till allmänna samlingslokaler plötsligt lyfts fram som en högt prioriterad fråga av självaste statsministern i årets regeringsförklaring. Visserligen utökas inte stödet, men de 15 miljoner som ena året blev kvar med hjälp av en räddningsaktion i riksdagen, mot regeringens uttalade vilja, tilldelas nästa år en viktig demokratisk funktion. Det är dags att regeringen bestämmer sig för att det behövs ett statligt stöd i botten för att det ska vara möjligt att ha ett nät av lokaler över hela landet som för en billig penning är tillgängliga för alla människor att träffas i. Även människor med funktionshinder ska kunna delta i möten av olika slag. De senaste åren har statsbidragen så gott som uteslutande använts just till handikappanpassning. Av kristdemokraternas särskilda yttrande framgår att vi anser att det statliga stödet till allmänna samlingslokaler bör höjas med 10 miljoner kronor. Så några ord om Operan och Dramaten. De har båda brottats med stora ekonomiska problem de senaste åren. Regeringen har uppmärksammat detta och utökar budgetramen för Operan med 5,9 miljoner kronor. 2 miljoner av de 5,9 miljonerna tillkommer för att möjliggöra en högre avsättning för upprustningsåtgärder. Den utökade medelsramen gör det också möjligt att utöka antalet föreställningar på Drottningholmsteatern, som dessutom tilldelas ytterligare 1 miljon kronor. Detta gläder oss kristdemokrater särskilt, eftersom det var precis vad vi motionerade om förra året. Dramaten tilldelas däremot endast ett tillfälligt stöd för inkomstbortfallet under den ombyggnad som pågår av Lilla scenen. Dessutom vill regeringen ha 4,9 miljoner till sin disposition under A2-anslaget för att kunna användas till inkomstbortfall för Dramaten under år 2000. Frågan är varför de två nationalscenerna behandlas så olika. Med tanke på de genomgripande strukturförändringar som genomförts på Dramaten och den belastning som det tillfälliga lån som nu ska amorteras till staten utgör anser vi att även Dramaten borde få en permanent medelsuppräkning motsvarande den till Operan just för upprustningsåtgärder. Det framgår av vårt särskilda yttrande att vi har avsatt ytterligare 2 miljoner för det ändamålet i vårt budgetförslag. Operan och Dramaten är, även om de geografiskt är placerade i Stockholm, nationella institutioner. Det kan man däremot inte säga om Stockholms Spårvägsmäns Musikkår, SSM. Inte desto mindre är den värd några ord i det här sammanhanget. Det är den enda professionella blåsorkester i Sverige som inte får statligt stöd. Musikerna kan därför inte heltidsanställas utan måste ha andra jobb vid sidan om alla åtaganden som orkestern har. Det här är en olycklig konsekvens av att Stockholms län inte ingick i länsmusikavtalet med staten år 1986. Det kulturpolitiska ansvaret för SSM har överförts från SL till landstinget, som anslår 6,6 miljoner per år till orkestern fr.o.m. den 1 januari 2000. SL garanterar dessutom spelningar för orkestern i fleråriga avtal. Detta regionala ansvarstagande är helt i enlighet med de förutsättningar som krävs för statsbidrag. För att orkestern ska överleva som professionell i ordets rätta bemärkelse återstår nu bara att den också får statsbidrag. Nu har utskottet enats om skrivningar som borde vara tillräckligt tydliga för att skapa förutsättningar för en omprövning i frågan. Landstinget kommer att ta kontakt med regeringen för att få en lösning som är långsiktigt hållbar. Eftersom vi bedömer att en sådan lösning är i sikte, avstår vi från att reservera oss i år. Däremot vill jag påminna om att kristdemokraterna föreslagit att tillfälliga medel skulle anslås för år 2000 i avvaktan på att en uppgörelse med staten kommer till stånd. Vi har också föreslagit en uppräkning av bidraget till regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner med 15 miljoner kronor. Det finns många kvalitetsverksamheter, för att inte säga klenoder, som med mycket knappa medel klarar att genomföra unika satsningar som dock inte uppmärksammas tillräckligt på nationell nivå och därför lever under ständigt hot om nedläggning. Jag dristar mig till att nämna två av dem: Dalhalla och Vadstena-Akademien. När det gäller Vadstena-Akademien har utskottet förutsatt att akademins behov beaktas av regeringen i kommande budgetpropositioner. Vi kristdemokrater anser dessutom att Dalhalla, som utvecklats till en internationell festspelsarena, uppfyller förutsättningarna för att bli en musikteaterinstitution. När vi är inne på musikområdet vill jag bara understryka att vi är glada över att Sveriges musik och kulturskoleråd, SMOK, tilldelats ett nationellt uppdrag. Musik och kulturskolornas verksamhet har stor betydelse för tiotusentals ungdomar i Sverige Den behöver få möjlighet att utvecklas ytterligare; inte i första hand för exportindustrins skull - det vill jag gärna säga - utan för det värde som ligger i att barn och ungdomar får möjlighet att delta i musik-, dansoch teaterverksamhet under sin uppväxt. Fru talman! Nästa fråga som jag vill ta upp handlar om böcker. Jag skulle kunna tala länge om bokens betydelse som kulturbärare och om varför tillgängligheten måste öka. Men nu under budgetdebatten koncentrerar jag mig på att tala om hur priset kan sänkas. Böcker är dyra. Den ekonomiska situationen för många familjer är sådan att de inte kan prioritera inköp av böcker, utan andra utgifter måste gå före. Eftersom böcker i dag har en momssats på 25 %, är skatten en stor del av priset. Vi är ganska ensamma i Europa om att belägga böcker med maximal moms. År 1994 sänktes bokmomsen i Finland med 10 procentenheter. Det ledde till att försäljningen ökade med 10 %. I Finland har man därför genomfört ytterligare en sänkning och är nu nere i 8 %. Också Sverige borde kunna anpassa sig till omvärlden genom att sänka bokmomsen. Jag vet att det här i första hand är en fråga för skatteutskottet, men tillgången till böcker är också i högsta grad en kulturfråga. När skatteutskottet behandlade frågan tidigare i år avstyrktes kristdemokraternas motion med hänvisning till de skattesamtal som pågick. Jag tror inte att de pågår längre. Sedan dess har ingenting hänt utom att handeln med böcker över Internet har ökat stadigt och snabbt, vilket ger de svenska bokhandlarna en missgynnad situation i konkurrenshänseende. Den utvecklingen är ytterligare ett argument för att anpassa momssatsen på böcker till en mer normal nivå. Vi kristdemokrater kommer att fortsätta att driva frågan och har anvisat pengar för det i vår budgetmotion. fr.o.m. år 2001 anser vi att det finns utrymme för att sänka bokmomsen till 6 %. Vad anser kulturministern? Även om det dröjer en god stund innan kulturministern får ordet, hoppas jag att jag kommer att få svar på mina frågor angående nomineringsförfarandet till konstnärsnämnderna, lokaliseringen av ledningen för Statens sjöhistoriska museer, hur ministern ser på det statliga stödet till samlingslokaler och när ministern anser att det finns utrymme för en sänkning av bokmomsen.

Fru talman! Det är alltid trevligt med oheliga allianser! Jag vill göra en kort replik bara, eftersom Elisabeth Fleetwood vände sig till övriga partier när det gäller kulturfonden. Det är inte helt lätt, måste jag säga, att komma överens med moderaterna när det gäller budgeten på kultursidan för oss övriga. Var vi skulle få de 100 miljonerna ifrån är en gåta, eftersom vi gör en helt annan fördelning och inte delar den uppfattning som moderaterna har i andra delar av kulturbudgeten, så det är helt enkelt det som är förklaringen. Jag tycker inte annars att idén är helt tokig, men det handlar också om att ha pengar till den förutom till allt det andra som man vill satsa på på kulturområdet. Sedan undrar jag när det gäller bokmomsen varför ni moderater inte bestämmer er för att anslå medel för en sänkning för att driva frågan ytterligare framåt. Jag tror knappast att det behövs ytterligare en utredning.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood kräver en större enskild sektor och mer välgörenhet till de svaga i samhället. Hon kräver låga skatter: låt var och en köpa sin egen kultur. Vi i Vänstern menar att den enskilda marknaden inte klarar av att uppfylla alla de krav vi ställer i den statliga kulturpolitiken och de kulturpolitiska mål vi har. Vi menar att kulturell tillgänglighet måste finnas för alla oavsett tjocklek på plånbok, handikapp eller vad det kan vara. Det krävs en god tillgänglighet för att vi ska kunna värna vår demokrati. Kultur ger möjlighet för oss alla att använda oss av yttrandefriheten: tal, skrift, bild, form, teater, dans, sång men också doft och smak. Allt det kan användas till att uttrycka sin mening och kommunicera. Kulturen, konsten, hjälper oss att förstå verklighet och sammanhang. I kulturen ställs bl.a. frågor om varför samhället är som det är, hur och varför. Kulturen, konstnärerna, konsten kan hjälpa oss urskilja de problem som finns i samhället. Det ger oss också kraft och verktyg att göra något åt dem. Kultur är också ett verktyg i integrationsprocessen i arbetet för ett mer rättvist samhälle. Man kan, fru talman, ställa sig frågan: Vad vore livet utan böcker, musik, dans, bild, etc.? Hur fattigt skulle inte livet vara? Därför, fru talman, är det så viktigt att vi värnar ett statligt generöst kulturstöd. Vänsterpartiet strävar efter en kulturpolitik som ger människor möjlighet att lära och uppleva, få del av nya kunskaper, färdigheter och känslor på jämlika villkor. Kultur berikar och vidgar livet. Den ger möjlighet att till andra förmedla sådant som man vill säga eller uttrycka på annat sätt. Kulturen är också miljövänlig. Kulturen skapar möten. Där kan självförtroende och kraft att ifrågasätta och förändra växa. Genom kulturen lär du din historia och förmedlar också traditioner vidare till nya generationer. Allt detta, fru talman, har betydelse för demokratin och människans aktiva deltagande och för människors politiska resurser. Man kan fråga sig om det är det som gör att moderaterna skiljer sig så markant i kulturpolitiken. De anser ju att politiker inte ska lägga sig i sådant som politiker gör i dagsläget. Det anser man sköts bättre av tjänstemän eller av den enskilde själv. Jag och Vänsterpartiet vill däremot hävda att vi alla är politiska varelser, människor vilkas kollektiva erfarenheter bör tas till vara och inte individualiseras bort. Vårt gemensamma kollektiva minne bör därför tas till vara och värnas i en statlig kulturpolitik. Fru talman! Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är till största delen överens om kulturbudgeten. Visst hade vi önskat att få mer pengar, men förhandlingarna räckte inte ända fram. Viktiga frågor för oss är särskilt public service, allmänhetens radio och TV, den nya tekniken och kvaliteten och innehållet i radio och TV. Vårt resonemang utvecklas i reservation 11. Andra viktiga delar för oss i en statlig kulturpolitik är tillgänglighet och allas möjlighet till deltagande. I det perspektivet är det viktigt att kulturbidragen utformas på ett sådant sätt att de inte urholkar verksamheten i sig och inte heller urholkar arrangörsstöden. Resonemang om detta återfinns i reservationerna Folkbildningen är ett annat väldigt viktigt område som vi har lyft fram i förhandlingarna. Jag kan nämna att vi i budgeten har lagt tillbaka de 10 miljoner kronor i reformmedel som frös inne förra året. Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 5 och 11. Senare på talarlistan är Tasso Stafilidis och Willy Söderdahl som kommer att närmare utveckla en del av vår kulturpolitik. Man kan se en samstämmighet mellan de samverkande partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och oppositionspartierna Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Men Moderaterna skiljer ut sig på väldigt många sätt. Jag ställer mig frågan: Hur ska ni borgerliga partier kunna bli överens om en kulturbudget, ni som har så väldigt olika syn vad gäller allmänhetens radio och TV, Riksteatern, Rikskonserter och många andra frågor? miljoner kronor, varav 300 miljoner kronor på folkbildningen. Vidare föreslår man en överflyttning av 850 miljoner kronor till utbildningsutskottet. Det ger totalt en nedskärning på 1 miljard 436 miljoner kronor på utgiftsområdet kultur. Jag kan nämna att totalt har kulturbudgeten enbart 7 miljarder 570 miljoner kronor. Det är alltså ett väldigt stort belopp det handlar om. Jag mottar gärna kommentarer utöver de som Inger Davidson redan har givit i sitt föregående inlägg om hur en borgerlig kulturpolitik skulle kunna se ut. De övriga borgerliga partierna har krävt ytterligare ökningar i kulturbudgeten, vilket ännu mer vidgar den stora klyfta som finns mellan era förslag vad gäller kulturbudgeten. Jag och Vänsterpartiet tror att vi med moderaternas kulturpolitik får ett mycket torftigt samhälle där den själsliga odlingen bara kommer ett fåtal till del. I stället för en statlig kulturpolitik föreslår moderaterna att en kulturfond ska inrättas med uppgift att stödja nyskapande verksamhet inom kulturområdet. Det är verksamhet som inte på annat sätt uppbär stöd av offentliga medel. Fonden bör tillföras 100 miljoner kronor, men märk väl att man först vill ta bort nära Vänsterpartiet tror att det vore en dödsstöt för en statlig kulturpolitik. Vi tror att det behövs institutioner med varaktig, långsiktig kulturverksamhet för ökad tillgänglighet och aktivt deltagande. Det krävs för ett livaktigt samhälle. Vi tycker att det är bra att staten, landstinget och kommuner gemensamt finansierar denna verksamhet. Vi vill utveckla stödet ännu mer genom ökat lokalt och regionalt deltagande i hur pengarna ska fördelas. Och allt detta i syfte att statens kulturpolitik och de kulturpolitiska målen ska genomsyra kulturellt skapande för ökad delaktighet ända ned på lokal nivå och individnivå. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att delaktighet i kulturaktiviteter minskas när det gäller de olika samhällsklasserna. Om vi ser till förändringar från 80-talets början och i ett längre tidsperspektiv har klasskillnaderna minskat när det gäller att skriva själv, att besöka bibliotek, att gå på konserter, att spela musikinstrument, att läsa böcker och att gå på teater. Jag är helt övertygad om att den infrastruktur som byggdes upp på grundval av 1974 års kulturpolitik har minskat dessa klyftor och att En bok för alla, kultur i arbetslivet, arbetsplatsbibliotek avsevärt har bidragit till minskade klasskillnader inom kulturområdet. Jag är också helt övertygad om att den moderata kulturpolitiken, som vill skära i alla dessa delar, mycket snabbt skulle öka klyftorna igen. Vi i utskottet är överens om att riksdagens tidigare ställningstagande när det gäller Statens sjöhistoriska museers ledning ska flyttas till Karlskrona - förutom Elisabeth Fleetwood som vill vänta och se vad utredningen på museiområdet kommer fram till. Vi har här gått emot regeringens budgetförslag. Likaledes gäller ställningstagandet angående Konstnärsnämndens styrelse. Det vore särskilt intressant, nu när vi har kulturministern här, om vi kunde få höra lite närmare om hur ni ser på den här frågan. Hur många gånger behöver riksdagen fatta ett beslut innan den verkställande makten genomför det som vi har beslutat? Jag tycker att det är anmärkningsvärt att våra beslut inte redan har blivit genomförda.

Fru talman! Här handlar det inte ytterst om stiftelseformer, även om min inställning är att den formen inte är särskilt bra. Det finns andra former som i mer demokratisk ordning kan betala ut kulturstöd, t.ex. Moderaterna vill skära 18 miljoner av totalt 35 1⁄2 miljoner på kulturområdet - det rör sig alltså om en halvering av stödet. Det skulle avsevärt försämra Kulturrådets möjlighet till uppföljning och utvärdering, vilket ger Kulturrådet en roll som Vänsterpartiet däremot anser bör utvecklas. Moderaterna vill genomföra en dryg halvering av bidraget till allmän kulturverksamhet från 116 miljoner till 56 miljoner. I fråga om Operan och Dramaten har man inget att invända, men man föreslår en neddragning på Riksteatern med 131 miljoner. Moderaterna föreslår vidare en nedskärning med 11 miljoner till regional biblioteksverksamhet. Man vill minska litteraturstödet med 30 miljoner, man vill minska stödet till bokhandel med nära 10 miljoner och man vill ge 11 miljoner mindre till konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön. Vidare föreslår ni att bidraget till En bok för alla ska upphöra och att biblioteksanslaget och Skådebanan helt enkelt ska slopas.

Fru talman! Nu när riksdagen åter samlas för votering kan jag bara kort konstatera att jag inte ser mycket gott i moderat kulturpolitik, även om ni vill öka satsningarna på barnböcker, men det vill vi också.
Då är detta replikskifte avslutat, och vi avbryter tillfälligt debatten för den kommande voteringen. Nästa replikskifte kommer efter voteringen, och sedan fortsätter debatten i enlighet med talarlistan.

Fru talman! Jag begärde ordet för att jag ville lugna Charlotta Bjälkebring. Hon oroade sig för hur det skulle gå för de borgerliga partierna att samarbeta. Jag kan säga att det kommer att gå alldeles utmärkt. Hennes egen erfarenhet borde ju säga henne att det är läge för att profilera det egna partiet och att vara väldigt tydlig i olika frågor när man befinner sig i opposition. När man befinner sig i regeringsställning eller i ett läge motsvarande regeringsställning, där jag menar att ni befinner er, handlar det om att kompromissa och hitta varandra. Det har gått utmärkt tidigare. Jag kan också tala om för Charlotta Bjälkebring att kulturområdet var ett område som fick mer statligt stöd med Birgit Friggebo som kulturminister under den borgerliga regeringen. Det gick alltså alldeles utmärkt. Nu har jag en fråga: På vilket sätt har Charlotta Bjälkebring och hennes partivänner drivit frågan om bokmomsen i förhandlingarna med regeringen? Jag vet att Vänsterpartiet vill ha en sänkning av bokmomsen. Hur har det gått med det här i förhandlingarna?
Fru talman! Jag är lite förkyld - jag är alltså inte arrogant - så jag hör inte riktigt om det jag säger kommer ut i högtalarna. Jag vet inte om jag är särskilt lugnad av Inger Davidsons försäkran om att en kulturpolitik skulle få mer statligt stöd vid en borgerlig samverkan. Även om man, som Inger Davidson säger, i opposition försöker driva sin egen politik in absurdum är glappet när det gäller de borgerliga partierna och Moderaterna så ohyggligt stort. Jag tror att det kan bli väldigt svårt att komma överens, särskilt när Moderaterna är det största partiet i en sådan regeringssamverkan. Frågan om bokmomsen har framför allt drivits i skatteförhandlingarna. Vi har inte nått så långt i den här frågan. Vi får kanske återkomma och ställa samma fråga till kulturministern. Men även Vänsterpartiet förespråkar alltså en låg bokmoms. Vi vill helst också ha en låg kulturmoms på 6 %. Vår modell är en sexprocentig bokmoms för allmänlitteratur. Vi kan också tänka oss en bokmomssänkning lik den i Finland. Där sänker man gradvis bokmomsen i flera steg. Vi får fortsätta förhandlingarna och kanske tillsätta en utredning på det här området för att se vad som passar bäst i Sverige. Tack!
Fru talman! Om Charlotta Bjälkebring inte litar på mitt ord får jag föreslå att hon går tillbaka till den dokumentation som finns från regeringsåren 1991 1994 och ser hur kulturpolitiken behandlades under den perioden. Då tror jag faktiskt att hon kan känna sig lugnad. Jag kan i alla fall konstatera att det vore betydligt svårare att arbeta tillsammans med Vänsterpartiet - att instämma i att allt ska vara statligt och ta avstånd från all form av stiftelseverksamhet, som Charlotta Bjälkebring stod och gjorde alldeles nyss. Det är en politik som jag inte skulle kunna ställa mig bakom på något sätt. Vi behöver olika stöd även för kulturen. Stiftelseform passar i vissa fall, i andra statliga grundbidrag eller kommunala, regionala osv. Här skulle det inte gå att komma överens med Vänsterpartiet. Jag förstår att bokmomsfrågan inte har drivits av Vänsterns representant i skatteutskottet, och det tycker jag är att beklaga. Går man ut och driver detta hårt som ett politiskt krav och sedan har möjlighet att påverka det tycker jag också att man ska ta den chansen.
Fru talman! Ansvaret vad gäller bokmomsfrågan är ju inte bara Vänsterpartiets. Alla partier sitter med i skatteförhandlingarna, så den kritiken tar jag faktiskt inte alls på mig. Vänsterpartiet har inte heller yrkat avslag på att Framtidens kultur ska läggas ned. Man kan alltså inte säga att vi definitivt säger nej till allting som heter stiftelser. Däremot finns det väldigt många andra former - kooperationer, kommuner, landsting, stat, kulturråd osv. - för fördelning av kulturstöd. Vi tycker att den struktur vi har i dag behöver vidareutvecklas - inte raseras, vilket jag anser blir följden av den moderata politiken.

Fru talman! Utanför protokollet skulle jag vilja nämna att det är väldigt besvärligt med ljudet när inte högtalarna fungerar i stolarna. Jag har sagt till om detta tidigare, men det åtgärdades inte. Jag hoppas att det kommer att göras i framtiden. Fru talman! I ett särskilt yttrande i betänkandet tar jag upp alla budgetavvikelser som vi hade önskat få genomförda. Jag kommer bara att nämna några av dem nu i mitt anförande. Många angelägna frågor har vi enats om redan i utskottet. Inger Davidson har nämnt dem tidigare, och därför lyfter jag inte fram dem i mitt anförande. Kulturen påverkar människans växande och därmed också samhällets utveckling. Ett rikt och intressant kulturliv är, på samma sätt som t.ex. goda kommunikationer och en hög kvalitet i skolan, en faktor att räkna med när människor väljer bostadsort. Därför måste vi hjälpa till med att ge medborgarna möjligheter att ta del av kulturevenemang av hög kvalitet. Vi i kulturutskottet kan hjälpa till att sprida bra kulturevenemang genom att öka bidragen till olika aktiviteter, exempelvis Riksteaterns turnerande. Det är också viktigt att stödja det egna initiativet som växer fram i samhället, något vi tydligt kan se genom att bygderörelserna ökar kraftigt. Människors behov av att träffas och aktivera sig i vad som händer i hembygden är stort. Tidigare har man gjort det genom att aktivera sig politiskt, men i dag verkar medborgarna i större utsträckning ägna sig åt bygderörelserna. Kanhända beror det på att kommunerna är för stora. Man upplever sig inte kunna påverka politiken, men sin närmiljö kan man påverka genom att engagera sig i bygden. Den kreativitet som finns bland medborgarna är väldigt viktig att stödja. Vi i Centerpartiet har gjort det i vårt budgetförslag. Vi föreslog nämligen att bidraget till samlingslokalerna skulle vara 40 miljoner i stället för de 15 miljoner som regeringen föreslagit. Dessa ansågs för övrigt av statsministern i regeringsförklaringen som en stor satsning. Vi tycker att de 40 miljoner som vi föreslår är för lite. Centerpartiet har rötterna i folkrörelsen och vet att lokaler är ett måste för att kunna samla medborgare till olika aktiviteter. Det gäller både i glesbygd och i tätort. "Ungdom! Ungdom! Det finns absolut ingenting annat i världen som är värt att ha!" Dessa ord har Oscar Wilde uttalat. Jag är benägen att hålla med honom, även om jag förstås också ser andra värden här i livet. Fru talman! Ungdomarna är värda att få växa upp i ett samhälle som lyssnar till deras önskemål om aktiviteter. Vi har visserligen nyligen diskuterat ungdomspropositionen, men jag vill ändå ägna en liten stund åt ungdomarna. Vi vuxna måste våga släppa taget och i stället släppa fram de ungas idéer. Alltför ofta erbjuder vi ungdomar aktiviteter som vi tror att de vill ha. Ungdomarna har egna idéer. Därför är det viktigt att vi inte degraderar ungdomarna till rollen som deltagare i olika kulturprojekt utan i stället ser till att de har rollen som initiativtagare. Vi vuxna har alltför lätt att anse att vi med vår erfarenhet kan fixa det mesta. Vi ordnar lokaler, vi söker pengar, vi skriver bidragsansökningar, vi kan regelsystemet. Men en sak kan vi inte, och det är ung kultur. Därför måste vi, i stället för att ordna allt i bästa välvilja, låta ungdomarna själva bestämma vilka aktiviteter de vill ha. Vad vi däremot kan bistå dem med är att se till att regelsystemet blir enklare. Vi i Centerpartiet har i vårt budgetförslag anslagit 65 miljoner extra till Ungdomsstyrelsen, just för att göra en extra satsning på ungdomarnas egna projekt - för unga, av unga, med unga. Även de som inte tillhör någon förening bör få ta del av de pengarna, anser vi. Ungdomar vill ha snabba besked när de har kläckt en strålande idé. Då är det svårt att vänta till nästa års budget, för då finns risken att entusiasmen har lagt sig och ebbat ut. Därför är det viktigt att smida medan järnet är varmt. Ungdomars egna initiativ till kulturoch fritidsverksamhet kräver ofta ganska låga belopp för att komma i gång. De myndigheter och organisationer som ger stöd till ungdomskultur bör ha förmåga till snabba beslut. Fru talman! Det finns exempel på kommuner som har lyckats med aktiva ungdomssatsningar - t.ex. Gällivare, Jönköping och, inte att förglömma, Ludvika, som har blivit 1999 års ungdomskommun. Trots en kärv ekonomi har kommunen satsat på ett utvecklingsarbete som ger ungdomarna inflytande och som tar till vara ungdomarnas egna initiativ och deras egen kraft. Man har bl.a. inrättat ett ungdomsting där alla högstadie och gymnasieelever får träffa kommunpolitiker och diskutera hur kommunen kan bli bättre att leva och bo i. Om ungdomar får vara med och ta ansvar växer de. Det finns fina exempel på det. För att bara nämna några kan jag säga Urkraft i Skellefteå, Fryshuset i Stockholm och Rosteriet i Luleå. Vår övertygelse i Centerpartiet är att aktiva ungdomar som själva får vara med och ta ansvar förstör inte och slåss inte. De vårdar i stället det som de har fått ansvaret att förvalta. De ungdomar som har upplevt en bra uppväxtmiljö med meningsfulla fritidsaktiviteter och ett gott kulturutbud kommer med all säkerhet att vilja att deras egna barn ska få växa upp i samma miljö som de själva gjorde. Det tror vi blir en positiv spiral för orter ute i landet där avfolkningen i dag är stor. Fru talman! Skolan är vår största och viktigaste kulturinstitution eftersom den omfattar alla barn och ungdomar. De nedskärningar som har drabbat skolan under 90-talet har inneburit stora påfrestningar på den kulturella verksamheten. Många kommuner har delat upp de resurser som skolorna har för att köpa teater och annan kultur på de enskilda skolorna. Det har lett till att varje enskild skolas påse med pengar har blivit så liten att man inte har råd att köpa in föreställningar. Det är en av anledningarna till att vi vill att Riksteatern ska få ökat bidrag till turnerande. Centerpartiet har länge framhållit att en växande andel av all kulturverksamhet måste inriktas mot barn och ungdomar. Vi anser att 25 % av de statliga resurserna i kulturanslaget ska öronmärkas för kultur till barn och ungdomar. Centerpartiet anser också att skapande verksamhet bör vara en integrerad del av alla barns skolgång. Den kulturella verksamheten i skolan bör också syfta till att stärka elevernas identitet och trygghet i sin egen kultur. Där har dramapedagogiken en stor betydelse. Eleverna får insikt om sig själva, samtidigt som de lär sig att förstå hur andra har det. Deras självförtroende stärks, vilket också kan hjälpa till att motverka mobbning. Vi vill vidare lyfta fram betydelsen av arbete med bild i skolan. Det är naturligt att arbeta med bild när vi har flyktingbarn i Sverige. Då arbetas det med bild för att bearbeta deras trauman. Det bör vara lika naturligt att alla barn kan få den möjligheten. Man behöver inte komma som flykting från ett krigsdrabbat land för att ha olika trauman att bearbeta. I läroplanen står det: "Bild och konst ger tillfälle till reflektioner kring människors sätt att tänka och uppleva olika tider och kulturer och är en viktig del av kulturarvet att förmedla." Eftersom vi tycker att det är viktigt att framhålla kulturverksamheten i skolan, är det positivt att regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska lyfta fram kulturen i skolan. Arbetsgruppen, som ska jobba ihop med Kulturrådet och Skolverket, ska vara klar 2001. Fru talman! Den nya kulturpolitiken ska leda oss in i det nya årtusendet. I Centerpartiet anser vi att den måste innehålla tydliga signaler om att kvinnors historia och kulturella gärningar ska synliggöras. Kvinnorna är osynliga i skolans historieböcker, förutom några som den heliga Birgitta, kung Byxlös och drottning Kristina. Kvinnorna är också osynliga på museerna. Vi måste på ett genomgripande sätt se till att kvinnoperspektivet blir lika synligt som mansperspektivet. Vi anser att ett landsomfattande projekt med uppgift att belysa och framhålla kvinnans roll och betydelse inom kultursektorn bör genomföras. Fru talman! Det finns många andra områden inom kulturen som jag skulle vilja ägna mer tid till att tala om, men jag har förbrukat en stor del av min talartid. Därför nämner jag bara i korta ordalag vikten av kulturen i regionalpolitiken. En kommuns eller regions kulturella dragningskraft är viktig för att få människor att stanna i en ort. Kulturen är också viktig för att dra till sig investeringar och välutbildad arbetskraft. Den bidrar till att skapa sysselsättning, inte minst inom kulturturismen. Mycket av det som vi söker när vi reser runtom i Sverige finns i våra traditioner och i vår historia. Vi kan som turistland erbjuda upplevelser som naturen, det svenska landskapet, vildmarksäventyr, den svenska maten och tystnaden. Fru talman! En motion som jag vill yrka bifall till är Kr319 beträffande ett nationellt uppdrag för Bildens Hus i Sundsvall. Det är ett museum som skildrar fototeknikens utveckling. Det kan utvecklas till ett kunskapscentrum för fotografi och ska kunna göra den dokumentära bilden tillgänglig för många människor. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3. Jag yrkar också bifall till reservation 6, som handlar om Eric Sahlström-institutet i Tobo. Där undervisas elever som spelar nyckelharpa. Man fick förra året pengar via arrangörsstödet. Men det är inte lätt att bygga upp en kvalificerad undervisning om man vet att man har en ekonomi som inte är tryggad mer än ett år i taget. Därför anser vi att de bör få ett anslag som tryggar deras fortsatta verksamhet. Senare under debatten kommer Rigmor Stenmark att föra resonemanget vidare om Tobo och Eric Sahlströminstitutet.

Fru talman! Först och främst tycker jag att det är trevligt att kulturministern är här. Jag deltog lite grann i en tidigare debatt i dag där berörd minister inte behagade närvara. Det förhöjer ju onekligen stämningen att ha ansvarig minister på plats. Vi har i Folkpartiet i höst diskuterat fram ett nytt kulturprogram som vårt landsmöte antog för några veckor sedan. Det har varit ett spännande och roligt arbete, som bl.a. ledde fram till att vi vill ifrågasätta och omarbeta de nationella kulturmålen. Nu kommer denna del av motionen inte upp till debatt i dag, så jag ber att få återkomma lite utförligare vid ett senare tillfälle. Dock helt kort: Ett skäl till att vi vill ta upp målfrågorna är att vi tycker att man i viss mån blandar mål och medel i de nuvarande. Grunderna i vårt nya program finns i vår motion, men jag är rädd att alla inte har läst den så noga. Jag kommer naturligtvis att ta upp en del frågor i den. Vår utgångspunkt är liberalismen och individen, och mot den bakgrunden har vi tagit fram tre mål som är mer utvecklade och som jag återkommer till under mandatperioden. De tre kulturmålen är frihet, mångfald och kvalitet. En bärande tanke i vårt program är också regionaliseringen. Vi vill i hög grad stärka regionernas möjlighet att utveckla sin kulturpolitik och mer strikt avgränsa det som är nationellt till den statliga nivån och därmed också låta den regionala demokratin få större inflytande över den regionala kulturen. Detta är inte ett besparingsprojekt utan en medveten politik för att hela landet ska leva, även kulturellt. Det är det som tar sig uttryck i förändringar i uppdragen till både Riksteatern och Riksutställningar. Under hösten har kulturministern kommit med en del, som jag tycker, märkliga uttalanden kring regionernas kulturpolitik. Hon ser regionerna som en risk och anser att vi mer eller mindre kan lägga ned den nationella kulturen om regionerna får för mycket att säga till om. Vilken tilltro till regionernas demokrati och kulturella drivkraft! Jag hade hoppats att Åke Gustavsson, som är vice ordförande i utskottet, skulle vara här, men det är han inte. Jag hade nämligen tänkt fråga om inte han tror att t.ex. Jönköpings läns landsting självt skulle ha förmågan att utveckla den småländska kulturen utan en massa pekpinnar och prövningar från staten via departement och Statens Kulturråd. När jag talar om Småland vill jag säga att jag mycket väl vet att Jönköpings läns landsting inte har mandat över Kronoberg och Kalmar. Vi kan också titta i häftet Kulturen i ett regionalt perspektiv, som Statens Kulturråd har gett ut 1998, och fundera över fördelningen till de olika länen. Då står det nog klart varför det måste ske en revidering av fördelningen av pengarna. Både Statens kulturråd och regeringen anser att det är svårt att få fram en totalbild av de statliga utgifterna per län men att detta på sikt skulle bli möjligt i ett fortsatt utvecklingsarbete, om jag har läst budgetpropositionen rätt. Nu tvingas utskottet konstatera att man får utgå från att regeringen i nästa budgetproposition presenterar den analys av den regionala fördelningen som riksdagen faktiskt begärde 1996. Jag vet inte, men jag får känslan av att regeringen inte upplever det som särskilt angeläget att presentera en analys. Man kanske ska anlita en konsult för uppdraget. Det verkar ju populärt inom departementet. I Halland finns Länsteater Halland. Den har under förra året arbetat med experimentell teater i form av omarbetning av klassiker till clownform. Den har fått extra bidrag från Kulturrådet. Det är väl bra i sig. Men jag kan inte inse att inte regionen hade klarat det, även om regionen hade fått en s.k. kulturpåse. Det hade funnits mer att fördela, och dessutom går det att omfördela från annat. På så sätt hade teatern haft möjlighet att utveckla sig på längre sikt. Nu vet man inte hur det går från år till år. Vid en omfördelning hade något annat fått ligga på is eller vänta, eller kanske intresset hade blivit t.o.m. större att satsa regionala pengar på verksamheten. Man ska inte underskatta regionernas intresse för och insikt om kulturens betydelse, inte bara för identiteten men också för utvecklingen vad gäller kulturmiljö, teater, musik och andra kulturella företeelser. Regionerna är också väl medvetna om ökningen av intresset för kulturarvet, och de tar också möjligheten att kombinera det med turismen. Vi fick häromdagen en redovisning på Riksantikvarieämbetets höstmöte. Det var många spännande ting som kom fram där, inte minst från områden utanför Stockholm och om 1900-talets industrihistoria. En och annan kan få för sig att Folkpartiet genom diskussionerna kring regionerna skulle vara fientligt inställd till nationalscenerna. Jag vill göra helt klart att så inte är fallet. Vi anser att de ska finnas, att de behövs, att de har bra besökssiffror inklusive besökare från övriga landet utanför Stockholm. Vi har också ställt upp på regeringens förslag om ökningar av anslagen till några av nationalscenerna. Samtidigt måste vi inse att det utvecklas scener på andra ställen som också behöver uppmärksamhet - inte minst ekonomiskt. Jag tänker speciellt på Göteborgsoperan. Den har utvecklats på ett enormt sätt på kort tid och har haft stora framgångar, både konstnärligt och publikt. Beträffande det senare kan jag konstatera att man under 1998 hade 13 000 fler besökare än Kungliga Operan, att beläggningen var 85 %, att antalet besökare i snitt per föreställning var över 700, att statsbidraget var 49 miljoner kronor mot Kungliga Operans 276 miljoner kronor, att självfinansieringsgraden var 39 % mot 18 %. Allt pekar mot en fördelning som är orimligt sned. Därför borde anslaget till Göteborgsoperan vara högre, och det har vi i Folkpartiet föreslagit i vår kulturmotion. Nu har vår budgetram fallit tidigare i höst, men vi kommer att återkomma om Göteborgsoperan. Jag fortsätter inom musikens område. Vi vill i år, liksom förra året, satsa ytterligare 25 miljoner kronor till den regionala musiken. Vi anser fortfarande att man tog för mycket från länsmusikorganisationen när man skar i anslaget för några år sedan. Dessutom anser vi att det är rimligt att även Stockholms län har en länsmusik. Om vårt anslag hade gått igenom hade även SSM, Stockholms Spårvägsmäns Musikkår, rymts inom det beloppet. Såvitt jag förstår ställer Stockholms läns landsting upp med medel till SSM, och det borde även innebära att de uppfyller villkoren för bidrag. Men om Länsmusiken totalt inte tillförs ytterligare medel innebär det att man får tulla ännu mer från övriga län, och det är inte rimligt. Sedan är det med viss förvåning jag som ny ledamot konstaterar hur regeringen, och därmed kulturministern, ibland behandlar riksdagens ställningstaganden. Inger Davidson och Birgitta Sellén har varit inne på den frågan. Jag vet inte om det är en medveten nonchalans eller om det är ett "missförstånd". Det finns nu två aktuella ärenden, och det ena gäller lokaliseringen av ledningen av sjöhistoriska museerna till Karlskrona. Här har ju utskottet och riksdagen i tydliga ordalag framfört sin mening flera gånger. Det intressanta är hur ett nästan enigt utskott uppenbarligen måste ta i, och så långt jag förstår är det med utskottets diplomatiska språk en kraftig reprimand mot kulturministern. T.o.m. några av kulturministerns egna partikamrater tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen inte fullföljer riksdagens tillkännagivande. Regeringen skriver i propositionen att det skulle kosta pengar att flytta ledningen. För att gardera den frågan har vi i Folkpartiet i vår motion tillfört ytterligare 1 miljon kronor i övergångspengar. Därmed går det inte att hänvisa till bristande resurser för flyttningen. Om jag är rätt underrättad har en anställd nyligen slutat sin tjänst, varför det är en mindre som behöver få sin arbetsplats flyttad - om det är det som är skälet till oviljan att fullfölja riksdagens ställningstagande. Den andra frågan om bristande följsamhet handlar om förslagsrätten vid utseende av styrelse för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond. Även här vidhåller utskottet sin uppfattning från tidigare, och sannolikheten är ganska stor att riksdagen åter kommer att ge regeringen till känna sin mening i frågan. Då skulle det vara intressant att höra om kulturministern också står fast vid sin uppfattning att regeringen kan strunta i riksdagens ställningstagande. Vi har i vår motion skrivit att när det gäller samarbete med olika konstnärsorganisationer är det av yttersta vikt att detta samarbete inte leder till gynnande av en speciell sammanslutning framför en annan. Sammansättning av styrelser som beviljar stöd och ger andra förmåner måste vara bredast möjlig, och insyn måste garanteras. I t.ex. BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, ska gränserna vara tydliga mellan särintressen och beslutsfattare, och neutraliteten mellan olika organisationers medlemmar ska upprätthållas. Jag tror att detta med all önskvärd tydlighet presenterar Folkpartiets syn i den frågan. Vi har i vår motion också tagit upp resonemang om bildningens betydelse i vårt samhälle. Här finns många aktörer som medverkar, inte minst studieförbund och bibliotek. Även om vi nyligen hade en debatt om litteraturen, vill jag slå ett slag för böckerna. I vår motion har vi anvisat en möjlig väg till ökad försäljning av böcker, nämligen att sänka bokmomsen. Vi skrev medvetet försiktigt när vi väckte motionen, men nu tog vi vid vårt landsmöte i november med klar majoritet ställning för att bokmomsen bör sänkas till 6 %. Det känns mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av att Sverige har en jämförelsevis hög bokmoms. Elisabeth Fleetwood nämnde att den är högst här. Internethandeln med böcker på andra språk ökar eftersom Norge och England har 0 % i bokmoms. Det är inte till gagn för bokhandlarna i Sverige. Så över till några andra konkreta ärenden. Beträffande Nordiska akvarellmuseet konstaterar jag att utskottet inte på något sätt kan tänka sig att stödja det, varken såsom vi föreslår det i vår motion eller som kristdemokraterna föreslår. Inte ens tanken att uppdra åt regeringen att till Nordiska rådet hemställa om drifts och investeringsstöd attraherar utskottet, och jag beklagar att så har blivit fallet. Likaså gäller det att utskottet inte kan tänka sig att utöka de nationella uppdragen för att säkerställa uppdraget till Textilmuseet i Borås. Det har inte minst i höst visat prov på utomordentlig kompetens och framåtanda. Det finns en hel del ytterligare jag hade velat kommentera, men uppläggningen av debatten ger inte utrymme för det. Kultur är så mångfasetterat och så spännande att arbeta med, men ämnen som Sahlströminstitut, TV-avgifter och liknande får jag överlåta till partier med fler representanter än Folkpartiet eftersom vi har gemensamma reservationer. I vår motion finns också avsnitt om film, ungdom och idrott och bidrag till politiska ungdomsförbund. Men eftersom de ärendena nyligen har behandlats i kammaren ska jag inte närmare orda om dem. Vi har också förslag om ökning av anslaget till Marionetteatern med 1 miljon kronor och till trossamfunden med 3 1⁄2 miljoner kronor - och en hel del annat. Jag kan inte undgå att fundera över moderaternas njugga kulturpolitik. Det är i en del fall inget fel i en ändrad inriktning, men jag tycker att problemet är att moderaterna använder ändringar för besparingar i tämligen stor utsträckning. Det är många områden som berörs, framför allt folkbildningen. Där vill ni dra ned anslaget med nästan 20 % på ett år. Det betecknar jag som förödande för folkbildningen och den dubbla uppgiften som kunskapsförmedlare och kulturförmedlare. Detta gör man klart medveten om att man samtidigt vill slopa den demokratiska regionala nivån. I landstingen agerar man så att moderaterna vill minska på kulturpengarna. Jag begriper alltså inte logiken i att dels spara pengar i den nationella kulturbudgeten, för att det är regionala uppgifter, dels också spara ute i regionerna. Charlotta Bjälkebring hade ju vissa funderingar omkring hur detta går ihop i en borgerlig kulturpolitik. Jag måste säga att spåren förskräcker definitivt inte. Det har, när det har varit borgerlig regering, alltid varit folkpartistiska kulturministrar.

Fru talman!

Vi har gått till val på ökad kulturell tillväxt. Vi vill att mer kultur ska växa till. Restprodukten, mänsklig tillväxt, ser vi som mycket återvinningsbar. Nu när läns och kommuninvånarna formulerat sina lokala tillväxtavtal är det oerhört viktigt att granska hur de satsar på den kulturella tillväxten. I värsta fall kan det bli som i Stockholm där samma gubbgäng som kört herrklubb de senaste decennierna fortsätter med det utan att lyfta blicken. Det är Ledél, Vi tar ofta kultur för given utan att alla gånger tänka på att det krävs politiska och ekonomiska satsningar bakom. Kultur är ett mycket vidsträckt begrepp, och det borde också kulturpolitiken vara. Vår kultur är inte bara böcker och pjäser utan det sätt vi lever på tillsammans. Mycket av kulturen är privat och måste få stanna inom den privata sfären. Men när du hör pojkar på en skolgård använda kvinnors könsorgan som förolämpning emot dem, inser du den språkliga kulturens betydelse. I det här fallet är det en kulturell företeelse som måste bemötas. Ett demokratiskt samhällssystem kräver för att fungera att varje enskild individ har möjlighet att fritt kunna uttrycka sig i den offentliga debatten. Linus Brohult har nu fått agera symbol för att så inte är fallet i Sverige 1999. Hans dom blev ett års fängelse. Hans brott är ett uttalat stöd för organisationer och rörelser som arbetar med direkta aktioner och civil olydnad. Hans åsikter bedöms som uppvigling. Inget annat land i västvärlden har så allvarligt inskränkt yttrandefriheten som Sverige. Miljöpartiet fördömer detta angrepp mot demokratin. Vi undrar nu vad Marita Ulvskog anser. Kulturministern har ju vid flertalet tillfällen hissat fanan för den svenska yttrandefriheten. I dag vajar den på halv stång. Hur ser kulturministern på domen? Fru talman! Den kulturella friheten är demokratins livslust. Demokrati är inte endast att rösta. Demokrati är att leva och skapa fritt. Miljöpartiets kulturpolitik är att värna och stärka denna frihet, att göra de kulturella uttrycken fria från beroende av politisk hänsyn, myndigheter eller påtvingat marknadstänkande. I den gröna ideologin utgörs inte det kulturella subjektet av institutioner, av stat eller företag utan av den enskilda människan. I det här sammanhanget är det faktiskt nödvändigt att kommentera Kinneviks samarbete med organ i Stockholm inför nyårsfirandet. Kinnevik har helt enkelt köpt Gamla stan millennienatten. Tji fick alla ungdomar som tänkte ta sig in till staden för att se på fyrverkerier. Tji fick alla boende som tänkte ha egen fest. Tji fick alla restauranger som vill kunna ta emot strögäster, och de som redan i dag vet hur många gäster de kan ha kanske eventuellt kan få tag på någon biljett innan de tar slut. Jag tror förresten att de redan är slut. Du är alltså inte längre fru i eget hus, om man säger så. Spontanfestare göre sig icke besvär. 100 000 biljetter ska delas ut, och de är alltså redan slut. Den s.k. allmänheten, dvs. vi, har fått oss tilldelat 20 % av dem. Resten går till sponsorer, Club Metro, TV 3 och förbeställda restauranger. Jag undrar hur Kinneviks vakter ska agera när vanligt folk strömmar till. Ska de köpa in kravallstängsel? De har fortfarande inte fått något tillstånd från polisen. Går det att hitta något tydligare exempel på inskränkning av fri kulturyttring än denna? Gamla stan privatiseras över en natt. Kapitalet styr. Har kulturministern någon kommentar till den här avarten? Visst har vi kommunalt självstyre, men vi har också krav på att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, den s.k. likställighetsprincipen. Att köpa en hel stadsdel och stänga den kan inte anses likställt anser jag, och jag lovar att jag inte är ensam om det. Kulturen görs här till en ren marknadsprodukt i stället för en del av samhället. Miljöpartiet anser att det är hög tid att tydliggöra rollfördelningen mellan nationell och regional kulturpolitik. Som stockholmare känns det extra angeläget att lyfta diskussionen till riksdagen. Vi har en bibliotekslag. För Stockholms del är den tandlös. Bibliotek läggs ned och säljs ut. Ungdomsgårdar stängs, och det skedde samtidigt som vi här i kammaren antog betänkandet På ungdomars villkor. Vi lovordade en politik för rättvisa och framtidstro samtidigt som ungdomar i Stockholm går miste om sina gårdar och barnen sina parklekar. Vad ger det för framtidstro? De lokaler som är förutsättningar för möten, de möten som är själva grunden för kulturell tillväxt, stängs. Studieförbunden kan också räkna med en tuff avveckling. Men den moderata politiken känner vi redan till härifrån riksdagen, men här är Moderaterna ensamma om den. Synen på Kulturhuset som datasal och att avknoppa Liljevalchs till marknaden är i alla fall en ny typ av moderat politik som inte jag tidigare varit förtrogen med. Den kallas nyliberalism och är långt fjärran från socialliberalismen. När pengarna till stadens stadsdelar är fördelade finns det endast en pott som är rörlig, och det är kulturpotten. Eftersom kultur inte är lagstadgad verksamhet används den potten som ett dragspel. Dragspelet spelar hela tiden i moll, och snart har luften helt gått ur. Jag vill varna för smittan av denna extremvariant av moderat kulturpolitik som härjar som pesten i huvudstaden. Fru talman! Ett demokratiskt samhälle har ett nationellt kulturansvar. Det innebär att varje människa, oavsett var hon bor i landet, ska ha tillgång till kultur. Tillgången är avgörande. Här ska det inte vara plånboken explicit som avgör. Professionalism och amatörism är för oss två syskon. Det är i deras möte som verkligt intressanta saker kan hända. Därför är det lika viktigt att ge våra nationalscener och Nationalmuseum tillräckligt ekonomiskt stöd så att de kan fullfölja sina nationella uppdrag som att ge tillräckligt stöd till länsmusik, länsteatrar och länsmuseer. Vi får inte glömma bort de fria teatergrupperna. Att hålla deras stöd konstant är faktiskt samma sak som att minska det. Det gäller också Riksteatern. De fria teatergruppernas turnéstöd måste också utvecklas. Kulturrådet har på tok för lite pengar att fördela till de olika ordinarie verksamheterna samtidigt som deras arbete alltmer kommer att styras av utvärderingar och uppföljningar av politiska beslut. Vi gick till val på ökad kulturell tillväxt, vilket innebär att Miljöpartiet vill öka den totala budgetramen. Det nya filmavtalet gav många nya sköna slantar till ökad svensk kvalitetsproduktion. Nu vill vi gå vidare. I sammanhanget vill jag dock påpeka att 70 % av alla kulturyttringar står på egna ben. Det är den icke kommersiella kulturen som samhället ansvarar för. Att fördela tidsbegränsade nationella uppdrag har visat sig mycket lyckosamt. Miljöpartiet saknar dock två verksamhetsområden. Det ena är världskulturen, där vi hoppats att Reorient skulle kunna komma i fråga. Det andra området är inom dans där Miljöpartiet föreslår att Norrdans ges ett nationellt uppdrag. Med det yrkar jag bifall till reservation 2 under mom. 4. Nu har ett enat utskott talat om vikten av att just dansen ska erhålla ett nationellt uppdrag. Vi konstaterar också att Kulturrådet redan denna omgång föreslagit att just Norrdans skulle få stöd, vilket också gällde för Reorient. Utskottet förutsätter att dansen kommer i fråga vid nästa fördelningstillfälle eller om anslagen utökas. Fru talman! Musik är kanske den mest spridda konstformen. Musik finns överallt runtomkring oss. Därför är det av yttersta vikt att alla ges möjlighet att få lära sig att spela ett instrument. Det är glädjande att trenden att lägga ned musikskolor har vänt och att Sveriges musik och kulturskoleråd har erhållit ett nationellt uppdrag. I bästa fall resulterar det i att de 20 kommuner som i dag inte erbjuder kommunens barn kommunal musik eller kulturskola kommer att göra det innan den här mandatperioden är slut. Det tidigare katastrofala sparbetinget på länsmusiken måste fortsätta att balanseras med utvecklingspengar. Summan bör stå i relation till sparbetinget. Så mycket klirr i statskassan som musiken drar in till Sverige borde det ge bättre utdelning till de utövande musikerna än vad det gör i dag. En utvärdering av sparbetingets konsekvenser bör göras. Mycket glädjande är att Stockholms läns landsting nu vill ta huvudansvaret för Stockholms Spårvägsmäns Musikkår, SSM. Detta gör det möjligt för Stockholm som sista län att få en egen länsmusikorkester. Utskottet ser mycket positivt på den här utvecklingen och utgår från att regeringen i positiv anda prövar dess förutsättningar. Grattis, SSM! Utskottets skrivningar om Vadstena-Akademiens betydelse för Musiksverige är starka. Utskottets oro för dess ekonomiska problem är alarmerande. Här krävs en permanent lösning. Det är omöjligt att i längden både driva och utveckla en verksamhet, samtidigt som sponsorer hela tiden ska jagas. Sponsorer växer inte på träd ifall någon nu trodde det. Jag är mycket orolig för akademins framtid. Det kan inte vara meningen att den ska dö sotdöden medan vi talar här i kammaren om dess behov. Därför är det angeläget att frågan prövas redan i vårbudgeten. När det gäller utvecklingen av folkmusikcentrum har ett trendbrott skett. Nu gäller det att hålla utvecklingen levande. Miljöpartiet vill att regeringen går vidare och undersöker möjligheten för flera centrum att växa upp. Rättvik är ett gott exempel. I Östersund samarbetar man med Trondheim. Och så har vi Gotland och Växjö som står på tur. Eric Sahlströminstitutet i Tobo bör inte i framtiden finansieras via arrangörsstöd utan måste erhålla en egen permanent budgetpost. Något som oroar mig mycket just nu är LUT:s förslag om en framtida lärarutbildning. Där nämns över huvud taget inte musiklärarutbildningarna, och det måste vara ett misstag. I annat fall står vi inför ett dråpslag mot musiklivet. Kan kulturministern bekräfta eller dementera om landets olika musikutbildningar ska läggas ned som sammanhållen utbildning? Miljöpartiet ser positivt på det forskningsstöd som regeringen ger inom kulturområdet. Vi ser det som en god början. För att t.ex. landstingen ska förstå hur viktigt det är att delfinansiera musik, konst och teater behövs det mer forskning om kulturens betydelse för den mänskliga tillväxten. Tillgång till kultur kan ses som ett slags förebyggande hälsovård. I Umeå pågår forskning som visar att vi som nyttjar kultur lever friskare och längre. Däremot finns det inget friskhetssamband för dem som utövar kultur, våra konstnärer och kulturproducenter. Medge att det är synnerligen märkligt att våra kulturproducenter inte behandlas på samma sätt som vi vanliga dödliga. De har inte samma tillgång till akassa, sjuklön och pension. De stretar på som egna företagare utan att ha något gemensamt med den yrkesgruppen. De ska aldrig maximera sin vinst eller anställa fler. Trots alla dessa utredningar som har gjorts genom åren om konstnärernas ekonomiska situation har vi inte kommit närmare lösningen. Att fler konstnärer under tiden erbjuds mer selektiva stöd är jättebra. Men nu kommer utskottet under våren att kika lite närmare på just avsaknaden av rimlig pension. Även en musiker blir ju pensionär någon gång. Det vore roligt att höra lite om hur långt den informella arbetsgruppen har kommit. Den bildades 1998 och skulle se över hur regelverken på alla politikerområden - ja, det står så: alla politikerområden - ska anpassas så att rimlig hänsyn kan tas till konstnärernas speciella förhållanden. Kan kulturministern ge en kommentar till det? Vi slipper väl en utredning till, eller vad säger finansen? För att hinna med public service vill jag säga så här: Det verkar vara ett ständigt opinionstryck på att public service ska sända mer av kvalitetsprogram. När nu regeringen ger Sveriges Television öronmärkta kvalitetspengar anser vi i Miljöpartiet att de inte kan avse endast SVT. Vi har en princip om fördelningsnyckel, där medel fördelas till programbolagen. Därför är det genant att Sveriges Radio får kvalitetstillskott först efter en uppslitande offentlig lobbyverksamhet. Det enda rimliga vore att alla tre programbolagen, dvs. även Utbildningsradion, får ta del av kvalitetstillskottet i enlighet med fördelningsnyckeln. Det innebär att SVT skulle få lite drygt 60 %, Med det yrkar jag bifall till reservation 14 under mom. 43. Fru talman! I en alltmer fragmenterad värld ökar självklart betydelsen av public service. När det kommersiella utbudet med förenklade småbitar av verkligheten vräks över oss behöver vi ett alternativ som ger oss bakgrund, fördjupar och analyserar. Den nyhetsförmedling som public service står för ska därför kännetecknas av både djup och bredd. Den internationella bevakningen behöver fördjupas och nyanseras, inte förenklas och utarmas. Snabba upprepade enkla budskap fungerar mer som fast food än som näring att växa av. Därför blir i alla fall jag orolig när jag läser i tidningen att en stor del av TV:s utlandsrapporterande journalister sägs upp. Den typ av "utlandsskvallernyheter" som utvecklas i England får absolut inte smitta av sig till Sverige. Eller är det redan på gång? Vet kulturministern mer i denna fråga?
Fru talman! Jag måste säga att man har ett ansvar som riksdagsledamot. Ewa Larsson talade mycket om ansvar, men Ewa Larsson har också ett ansvar själv. Det är ganska allvarligt att ta upp ett enskilt ärende, ett domstolsärende, i riksdagen. Vi har ett fristående domstolsväsende som vi ska vara rädda om. Tar vi upp den här frågan principiellt, som vi gärna kan göra, undrar jag var gränsen går för Ewa Larsson. I USA uppmanar abortmotståndare till trakasserier mot kvinnor som söker abort. Om det skulle komma till Sverige, skulle Ewa Larsson försvara det på motsvarande sätt som hon har försvarat det här ärendet? Jag talar om ansvar när det gäller att ta upp ett enskilt domstolsärende och hävda att domstolarna har dömt fel. Det är allvarligt av en riksdagsledamot att göra det, och det tycker inte jag att vi ska syssla med i riksdagen. Däremot kan vi naturligtvis tala om civil olydnad och fråga var gränserna går. Jag jämför med abortkliniker som trakasseras i USA. Det är också en typ av civil olydnad. Om vi skulle få hit det, skulle vi då stå här och försvara även den typen av verksamhet och anse att det hör till yttrandefriheten? Någonstans måste faktiskt gränser kunna sättas. Sedan undrar jag hur mycket Ewa Larsson har tagit reda på. Det var ett oerhört engagerat angrepp på det som kommer att hända på nyårsafton. Jag har ingen anledning att försvara Kinnevik. Det är inte alls därför jag begär replik. Men eftersom jag reagerade precis likadant och tyckte att det här verkade väldigt konstigt har jag under eftermiddagen tagit reda på att det är polismyndigheten som har gått ut och sagt att man måste begränsa antalet. Man har hänvisat så långt tillbaka i tiden som när Christina Nilsson sjöng på Grand Hôtel och en massa människor drunknade på grund av trängseln. Det vill man inte vara med om och därför har polismyndigheten gått ut och satt en gräns. Men det här är redan under diskussion på alla plan, även här i riksdagen på talmansnivå, och det är också uppe i Stockholms stad i kommunfullmäktige.
Fru talman! Jag vet att ni har haft talmanskonferens under middagsuppehållet, och det är bra att Inger Davidson eller någon annan kreativ person har tagit upp den här frågan. Det är verkligen en avart om man ska stänga av och privatisera Gamla stan en natt. Vi är vana vid Vattenfestivalen här i Stockholm, och det brukar fungera alldeles utmärkt. Jag vill betona att polisen inte har givit tillstånd till denna avspärrning. Den är helt Kinneviks ansvar, det vill jag också poängtera. Här har människor som bor i Gamla stan blivit förvägrade biljetter och tillsagda att de inte kan ta emot sina vänner och bekanta på kvällen om de inte har biljetter. Restauranger har fått beskedet att om de inte har förbeställda gäster som de kan få biljetter till, får de inte ta emot några strögäster. Beskeden är klara och tydliga. Gamla stan ska spärras av. Jag utgår från att detta fullständigt idiotiska förslag, som bygger på muntliga överenskommelser, inte kommer att verkställas. Jag skulle betrakta det som ett brott mot likställighetsprincipen. Den andra frågan gällde principen. Jag sade att Miljöpartiet fördömer detta angrepp mot demokratin. Det står vi för, och vi tar fullständigt ansvar för det. Det behöver kristdemokraterna inte bekymra sig över. Det är en viktig princip att vi med den åsiktsfrihet som vi har får diskutera demokratins förutsättningar i vårt land. Vi pratar inte om agerandet. En vapenvägrarorganisation har t.ex. hittills fritt fått agitera för sin antimilitarism. Kan den fortsätta att yttra sig i den här frågan? Eller kommer en hjälporganisation som organiserar sig för flyktingar som ännu inte har fått uppehållstillstånd att i framtiden öppet kunna vädja om stöd? Jag utgår från att den här domen kommer att mildras vid överprövningen.
Fru talman! Det känns lite fånigt att diskutera avspärrningarna av Gamla stan under vår budgetdebatt, men jag måste ge svar på tal eftersom jag har pressmeddelandena här i min hand. Jag har som sagt kollat upp det här. Det står i dem att det finns biljetter reserverade för alla som bor i Gamla stan. Även för deras vänner som är inbjudna till fest liksom för restaurangerna osv. finns det biljetter. Det troliga är dock att allt detta inte kommer att genomföras, eftersom det har varit dåligt förberett och alla är tagna på sängen. Det gäller också för Sveriges riksdag, som befinner sig i det här området och som naturligtvis har förfoganderätt över sin egen verksamhet och sin egen byggnad. Jag tycker ändå att det finns anledning att diskutera var gränserna för det som man har kallat civil olydnad går. Vill vi att också uppmaning till sabotageverksamhet som indirekt kan leda till att människor skadas ska vara en demokratisk rättighet?
Fru talman! Om Inger Davidson känner sig fånig när hon debatterar får det stå för henne. Jag känner mig absolut inte fånig när jag här i kammaren lyfter fram en så utomordentligt viktig fråga, som också talmanskonferensen redan har tagit upp. Det är en utomordentligt viktig fråga här i kammaren om det är möjligt att privatisera en stadsdel över en natt. Kan ett bolag - Kinnevik - med alla sina pengar säga: Vi stänger av Stockholm. Det är vi som dikterar villkoren denna natt. Så är nämligen fallet i dag. Jag utgår från att detta icke blir verklighet. När det sedan gäller yttrandefriheten hoppas jag att vi även i framtiden kommer att ha en sådan i Sverige, så att vi återigen kan hissa flaggan på hel stång.
Fru talman! Ewa Larsson uttryckte ett beklagande över att bibliotekslagen är tämligen tandlös. Bibliotek läggs ned och säljs ut. Jag ska inte gå in på Stockholms kommunalpolitik. Jag tycker inte att vi ska diskutera den här utan vara principiella. Ewa Larsson fortsatte med att säga att ungdomsgårdar, parklekar osv. läggs ned. Jag undrar om Miljöpartiet och Ewa Larsson vill ha en ungdomsgårdslag, en parklekslag, en lokallag, en länsmusiklag, en länsmuseilag, en länsteaterlag osv. Är det inriktningen av Miljöpartiets kulturpolitik? Det var det ena. Det andra var att Ewa Larsson med emfas gratulerade SSM till att nu kanske komma att få bidrag också från staten. Jag undrar bara hur Miljöpartiet tänker finansiera det för år 2000. Vi anvisade pengar i vårt förslag, men mig veterligt har Miljöpartiet inte avsatt några pengar till SSM i sitt förslag.
Fru talman! Den första frågan var: Vill Miljöpartiet ha nya lagar? Nej, Miljöpartiet skulle önska en större kunskap om, insikt i och förståelse för vad kultur betyder för den enskilda människan. Man bör inte se kultur i ett renodlat marknadsperspektiv, som om allting går att köpa och sälja. Vissa verksamheter, t.ex. bibliotek, är så pass viktiga att man inte ska tulla på dem. Det finns kommuner som har provat att göra detta, och det har inte gått särskilt bra. Jag hoppas att det som nu diskuteras inte kommer att genomföras här i Stockholm. Jag hoppas att Lennart Kollmats partikollega, som jag känner väldigt väl, kan vara med om att stoppa det. Vi har t.ex. ett bibliotek i Bagarmossen, där det bor 8 000 människor. Man har där bland de högsta siffrorna för blandmissbruk. Enligt länspolisens uppgifter har man där störst andel kriminella ungdomar. Man vill just där lägga ned biblioteket, stänga ungdomsgården och lägga ned en parklek. Även Folkets hus läggs ned. Det är bara Systembolaget som blir kvar. Det här är inte någon rolig utveckling, och jag skulle önska mera av dialog mellan olika politiker och olika politikernivåer. Samtidigt som vi här i kammaren talade om vikten av att det finns ställen för ungdomar att mötas på diskuterade man i Stockholms stadshus nedläggningen och hade en stor demonstration utanför dörren.
Fru talman! Jag undanhåller mig fortfarande från att diskutera Stockholms kommunalpolitik, som Ewa Larsson envist försöker återkomma till. Det är principen det gäller. Antyder Ewa Larsson att en lagstiftning om ungdomsgårdar behövs? Jag kunde ett tag mycket väl hålla med om det som Ewa Larsson sade. Man bör föra en dialog och diskutera, men det kan lika gärna gälla biblioteken som ungdomsgårdar. De torde just i ett sådant område vara i stort sett lika välbehövliga. Vi har också behandlingshem och sjukhus. Det finns ingen lag på att sådana ska finnas, men ändå finns de. Jag menar att kommunerna och landstingen själva ska besluta om sådant utan lagstiftning. Jag fick inte svar på min fråga om SSM.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte svarade på frågan om SSM. Nej, vi har i årets budget inte satt av några pengar. Det är jättebra att Folkpartiet har gjort det, men man är ensam om detta. När jag är ensam kan också jag sätta av pengar. Det gäller att driva en politik så att man får med sig en majoritet för en avsättning, och jag utgår från att det kommer att bli så. Det är mitt svar på den frågan utifrån den text som vi har enats om i utskottet. Skattesänkningar yrkar vi inte i dagsläget på här i Stockholm. Det är skiftet i politiken, prioriteringarna och ideologin, som här i Stockholm har fått förödande konsekvenser. Det är fråga om helt nyliberala tankar. Det finns en risk, Lennart Kollmats, för att om det här tar över i Stockholm kommer det att smitta av sig ute i landet. Jag hoppas verkligen att det inte gör det utan att opinionen mot blir så stark att man inte kan driva igenom förslagen. Men om det här kommer även till Lennart Kollmats hemkommun, så att han själv får brottas med frågan, kanske också han finner det viktigt att lyfta fram det som principfråga här i riksdagen.

Fru talman! Jag ska inleda med att citera Kulturutredningen, som jag själv hade förmånen att vara ledamot i: "Konstnärligt skapande är uttryck för grundläggande mänskliga behov. I den meningen är konsten internationell, den låter sig inte stängas inne inom avgränsade områden som länder och nationer. Konstnärligt skapande kan i stället bygga broar mellan människor av olika nationalitet och etnisk tillhörighet och öka den ömsesidiga förståelsen." Vi ser nu hur alltfler öppet tar ställning mot nazismen och rasismen i Sverige. Det är mycket glädjande. Men det räcker inte bara att ta avstånd. Vi måste också visa fram positiva motbilder. Där tror jag att kulturen har en mycket viktig roll, precis som vi skrev i Kulturutredningen. Kulturen är en mäktig kraft i samhället. Den framkallar glädje och spänning, men även tårar. Uttrycksmöjligheterna är nästan obegränsade. Den skänker kunskap och hjälper oss att förstå det som händer i vår omgivning. Den ger oss ett språk. Den utvecklar våra kreativa sidor. Kulturen är gränsöverskridande, och den ger oss kunskap om det samhälle vi lever i. Den ger oss vår historia. Vi lär känna oss själva och blir på så sätt trygga i det som vi kallar vår egen kultur. Att vara trygg i sin egen kultur är viktigt för att kunna öppna famnen mot andra. Det är i rädda och otrygga människor som främlingsfientlighet och rasism föds och frodas. Kulturjournalisten Margareta Norlin förklarade på ett seminarium om kultur vad kulturen betydde för henne. Hon menade att kulturen ska förändra ditt liv. Den ska öppna dörrar till delar av ditt liv du tidigare inte sett, och när den väl gjort det blir ditt liv inte detsamma. Jag tycker att det är en mycket bra beskrivning, som jag kan relatera till mig själv. Jag är uppväxt i ett hem där vi någon gång ibland gick på teater och museer, men jag kan inte komma ihåg att vi någon gång under min uppväxt besökte ett konstmuseum - förrän min pappa gick med i konstklubben på sitt jobb. Tidigare hade jag i och för sig besökt Louisiana utanför Helsingør med skolan, men jag kan inte säga att det gav mig några bestående minnen. Så, för några år sedan, skulle pappa och mamma resa till Louisiana med just konstklubben, och jag följde med. Det var en utställning med Monet. Jag kommer aldrig att glömma denna upplevelse. In i mitt liv kom en våg av färger, japanska broar och näckrosdammar. Jag hade öppnat en dörr i mitt liv som har lett till att jag i dag har planscher av Monet i hela min lägenhet, och när jag förra våren besökte Paris kändes det nästan som om jag hade hittat himmelriket när jag klev in på impressionistavdelningen på Musée d'Orsay. Detta möte med konsten förändrade mitt liv. Det gav mig ett innehåll som jag tidigare inte haft och en upplevelse jag tidigare inte mött. För mig är detta en av de viktigaste utgångspunkterna för kulturen och kulturpolitiken, nämligen att skapa förutsättningar för kulturen att förändra människors liv. Fru talman! Vi socialdemokrater har sagt det förr från denna talarstol, men det förtjänar att upprepas. Under de svåra år när vi har tvingats göra kraftiga nedskärningar på många områden har kulturen klarat sig hyggligt, ja, i många avseenden bra, och det gäller både det statliga stödet och stödet till kulturen i kommuner och landsting. Fru talman! Det blir en ganska lång lista om man ska räkna upp allt som har genomförts eller påbörjats sedan den kulturpolitiska propositionen lades fram 1996. Några bärande teman i den socialdemokratiska kulturpolitiken är att kulturen ska göras tillgänglig för alla grupper och i hela landet. Barn och ungdomar är prioriterade grupper. Jag tänkte nämna några av dessa insatser: - Litteraturområdet har tillförts totalt 60 miljoner kronor under de senaste tre åren. - Konstnärernas villkor är ett annat område som vi under de senaste tre åren har tillfört 90 miljoner kronor. Sverige har äntligen fått ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. - Vi gör genom det nya filmavtalet en storsatsning på att värna och utveckla svensk filmproduktion. - Åren 1999-2001 satsar vi 24 miljoner kronor för att bevara industrisamhällets kulturarv. - Arbetet med ett forum för levande historia fortsätter. Jag ska kommentera några punkter i utskottets betänkande, och jag börjar med flyttningen av ledningen för Statens sjöhistoriska museer till Karlskrona. Våren 1998 redovisade utskottet en rad skäl för att flytta ledningen till Karlskrona. Ett skäl var att statlig verksamhet bör spridas i landet. Vi konstaterade också att det inte skulle ha någon betydelse för effektiviteten var ledningen är placerad. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets uppfattning, och förra hösten hade utskottet anledning att för regeringen påpeka vikten av att ärendet bereds skyndsamt. Vi upprepar nu att flyttningen ska genomföras. Vi gör ytterligare ett tillkännagivande. Det gäller förslagsrätten när styrelserna för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsförbund ska utses. I ett tillkännagivande i våras uttalade vi att det inte är tillfredsställande att de här styrelserna utses av bara ett visst antal konstnärsorganisationer. Det finns också andra organisationer som representerar konstnärer och konstnärsgrupper. Regeringen redovisar i budgetpropositionen en annan uppfattning, men vi står kvar vid vårt ställningstagande från i våras och skriver därför att regeringen snarast bör se över frågan om hur konstnärernas förslagsrätt ska kunna utvidgas när det gäller ledamöter i de båda styrelserna. Jag förutsätter att regeringen snabbt kommer att verkställa det beslut som riksdagen nu ännu en gång kommer att fatta. I tre motioner föreslås att Stockholms Spårvägsmäns Musikkår ska bli en länsmusikinstitution som får statsbidrag. Vår utgångspunkt har i detta ärende varit att samma förutsättningar bör gälla för samtliga länsmusikinstitutioner. Bollen ligger alltså nu hos Stockholms läns landsting. Vill landstinget i Stockholm utveckla en länsmusik ankommer det på landstinget att vidta sådana åtgärder som krävs för att en länsmusikorganisation ska kunna komma till stånd i enlighet med förutsättningarna i överenskommelsen mellan staten och landstinget. Utskottet ser positivt på en sådan utveckling och förutsätter att regeringen gör detsamma. Fru talman! Jag konstaterade och konstaterar att kulturpolitiken har varit framgångsrik. Men det betyder självklart inte att vi kan vara nöjda - långt därifrån. En LO-rapport visade nyligen att många av de kulturella klyftorna som vi har finns kvar, och det är vi socialdemokrater medvetna om. Jag uppfattar det som att alla partier i riksdagen anser att stat, kommuner och landsting måste ge ett omfattande ekonomiskt stöd för att vi ska kunna ha ett levande kulturliv som når alla människor. Undantaget är moderaterna. Sin vana trogen vill de skära i de statliga kulturanslagen med nästan Det handlar om 300 miljoner på folkbildningen, och det handlar om nedskärningar av anslagen till bl.a. Kulturrådet och En bok för alla. Till Arbetets museum, till samlingslokaler och till kulturlokaler ska stödet helt avskaffas. För mig går det en stark skiljelinje mellan den kulturpolitik som moderaterna står för och den som jag och socialdemokraterna står för. Om man vill ha kultur i hela landet tycker jag att det är märkligt att dra ned på anslaget till t.ex. Riksteatern och Riksutställningar. Jag ställer mig också frågan varför moderaterna vill ha en neddragning av anslagen till En bok för alla. Här har vi en verksamhet som till en mindre kostnad för ut bra kvalitetslitteratur till ett överkomligt pris. Jag förstår inte hur man kan vara emot detta. Jag förstår inte heller frågan om Arbetets museum. Verksamheten på detta museum är omvittnat mycket bra, och för många är det en förebild. Vad är det då som får moderaterna att med en dåres envishet hävda att detta inte är någonting som staten ska satsa på? När det gäller anslaget till allmänna samlingslokaler för moderaterna ett resonemang om att det är en kommunal uppgift att stödja dessa lokaler. Det är inte utan att man tänker på moderaterna i Stockholm, som just nu tillsammans med sina samarbetspartier är i full färd med att skära ned och lägga ned samlingslokaler. Är det detta som moderaterna i riksdagen tänkt på när de helt vill lägga över ansvaret på kommunerna? Och vad säger Kristdemokraterna och Folkpartiet? Ställer ni upp på denna uppdelning och neddragning av det statliga stödet? Privatisering och marknadstänkande ska styra också kulturen i moderaternas Sverige. Den moderata gruppledaren i Stockholms kulturnämnd, Kristina Alvendal, har blivit banförare i moderaternas kamp för privatiserad och marknadsstyrd kultur. Jag skulle vilja enkelt fråga Elisabeth Fleetwood om ni moderater delar den kultursyn som era partikamrater i Naturligtvis vill jag också rikta mig till Kristdemokraternas företrädare Inger Davidson och Folkpartiets Lennart Kollmats. Hur reagerar ni på moderaternas kulturpolitik? Inger Davidson har sagt här i dag att hon ser sig själv som en garant, men jag skulle hemskt gärna vilja höra: Hur reagerar ni på den politik som förs fram i dag av moderaterna både här i riksdagen och i Stockholm? Jag ställer mig en kort fråga: Är det inte lite besvärande att ni som har som mål att faktiskt styra detta land ihop ligger så långt ifrån varandra när det gäller kulturpolitiken? Fru talman! Kultur betyder på latin "att odla själen". För mig är det viktigt att kulturen är och förblir en oberoende kraft i samhället. Kulturen ska ifrågasätta det samhälle vi lever i och ska få i gång våra tankar och funderingar. Den stärker oss som människor. Den ger oss ett språk. Den får oss att skratta, men även att gråta. Den öppnar våra ögon. Den lär oss om oss själva och vår historia. Kulturen finns runtom oss, och för de flesta är den en del av livet. Kulturen ska genomsyra allt vi gör. Den ska finnas med i uppväxtåren, i barnomsorgen, i skolan, på arbetsplatsen - ja, den ska finnas med i allt vi gör i livet. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag ska än en gång försäkra att vi kan regera ihop, precis som vi har gjort tidigare, och kulturområdet var trots allt inte det område som det var mest diskussioner kring. Jag tror inte att Annika Nilsson vill ta ansvar för Vänsterpartiets hela politik, och inte Miljöpartiets heller. Ändå regerar ni ihop i praktiken, även om det inte är riktigt så på papperet. Ni gör i stort sett alla överenskommelser tillsammans, och inte bara på de fem områden som utpekades från början. Det ges alltid en halv bild från Stockholm. Under 90-talet har antalet allmänna samlingslokaler skurits ned från 90 till 36, och en stor del av dem försvann under det socialdemokratiska styret. Men då arrangerades inte några demonstrationer, och då ordnades inte några möten. Därför blev det inte heller lika omskrivet i pressen under den tiden. Nu kommer ytterligare ett antal att läggas ned. Men det kommer fortfarande att finnas runtom i staden ett nätverk av lokaler som alla är handikappanpassade, vilket är oerhört viktigt för att alla ska ha tillgång. Dessutom rustas skolor upp för just detta ändamål. Man installerar larm osv. för att man också ska kunna använda skolorna på kvällstid. Det gäller att ge hela bilden när ni nu vill ge en oerhört negativ bild av Stockholmspolitiken. 2 000 fler elever går på musikskolan i år i förhållande till förra året. Biblioteken har fått ett antal miljoner i höjda anslag, bara för upplysnings skull.
Fru talman! Även om vi inte ska gå in i detaljer när det gäller olika kommuners politik måste ändå Inger Davidson förstå att det är lite märkligt när hon säger att hon är en garant för att den politik som moderaterna står för inte blir genomförd. En av de frågor som Inger Davidson lyfte fram var stödet till allmänna samlingslokaler. Moderaterna vill i det förslag vi här har att behandla ta bort det anslaget. De vill skära ned på Riksteatern. Ställer Inger Davidson upp på det? Nej, inte enligt de motioner som vi har sett här. Partierna ligger långt ifrån varandra. Jag ställer mig frågan: Hur blir en kulturpolitik när ni tillsammans ska forma den? För min del känner jag mig lite orolig för att det blir närmare moderaternas politik än Inger Davidsons politik.
Fru talman! Jag tycker att det skulle kännas ännu mer oroväckande att vara socialdemokrat och ena året få ett förslag från regeringen där man tar bort hela stödet till samlingslokaler. När vi kristdemokrater satt i regeringen var det jag som ansvarade för dem. Jag kan inte säga exakt hur stort det var, men jag tror att stödet då låg på omkring 40 000 kr, och jag tror t.o.m. att det var ännu mer. Jag stred för att vi skulle behålla anslaget till samlingslokalerna och lyckades också med det, trots att Moderaterna var det största partiet. Därför vågar jag hävda att kulturpolitiken inte kommer att försämras på något sätt, utan den kommer däremot att förnyas, med en borgerlig kulturpolitik.
Fru talman! I riksdagen hade vi socialdemokrater motionerat när det gällde förra årets anslag till allmänna samlingslokaler, och vi såg till att det blev ett anslag. Vi tycker att det är viktigt, och det har socialdemokraterna i kulturutskottet lyft fram.
Fru talman! Jag bara funderar på var Annika Nilsson var när jag höll mitt anförande. Man kan ju ändra sitt manus under den tid någon annan håller sitt anförande så att det mer är i överensstämmelse med vad som händer i kammaren. Jag har under sex år varit ordförande i landstingets utbildnings och kulturnämnd i Halland tillsammans med bl.a. Moderaterna och andra borgerliga partierna i majoritet. Det var inga problem. Jag kan inte gå in på Stockholms kommunpolitik och kulturpolitik eftersom jag inte kan den. Men jag ser det inte som ett stort bekymmer. Jag tror att meningsmotsättningarna i nuvarande regeringsunderlag kan vara väl så stora som mellan de borgerliga partierna när de kommer i regeringsställning igen.
Fru talman! Jag var här i kammaren och lyssnade på Lennart Kollmats inlägg. Jag vill ändå lyfta fram den här frågan. Det är en stor skillnad mellan Moderaternas kulturpolitik och Folkpartiets kulturpolitik. Jag tycker att det är glädjande att Folkpartiet år efter år här i riksdagen markerar gentemot Moderaterna när det gäller kulturpolitiken. Lennart Kollmats säger att han inte ser det som ett bekymmer. Det skiljer nästan 600 miljoner mellan det förslag som Moderaterna har presenterat och det förslag som Folkpartiet har presenterat. När det gäller de samarbetspartier som Socialdemokraterna har här i riksdagen tror jag att vi ligger närmare varandra kulturpolitiskt än vad Folkpartiet och Moderaterna gör.
Fru talman! Livet är inte bara pengar. Det finns också andra områden där jag sympatiserar med Moderaternas inriktningar på olika sätt. Det gäller bl.a. regionaliseringen från nationell nivå ända till dess vi möjligtvis kommer till regionerna. Jag markerar även mot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag har inte sett någon större anledning att i kulturpolitiken markera mot Centern och kd. Folkpartiet agerar här i riksdagen som ett enskilt parti på våra väljares uppdrag.

Fru talman! Först vill jag instämma i det Annika Nilsson har sagt här. Det har hänt väldigt mycket inom kultursektorn de senaste fem åren, och det mesta har varit väldigt positivt. Men hanteringen av svenskt musikliv är definitivt en svart plump i protokollet. Sedan vill jag bara påminna Annika Nilsson om att de borgerliga politikerna i Stockholm visar att det går att samarbeta kring en borgerlig kulturpolitik, som vi kallar nyliberalism.
Fru talman! När det gäller musikverksamheten förmodar jag att Ewa Larsson menar länsmusikverksamheten. Vi justerade en del av den planerade neddragningen. Vi drog inte ned så mycket som var tänkt från början. Vi gjorde en omfördelning. Det fanns andra områden som vi kunde satsa på. När det gällde det statliga stödet till regional verksamhet var det ganska stor skillnad på nivån på det statliga anslaget. Det var därför vi valde att göra denna omprioritering. Det är inte så att vi har flyttat pengar från kulturområdet. Vi har faktiskt lagt till pengar på kulturområdet.
Fru talman! Det Annika Nilsson senast talade om, dvs. att lägga till pengar till kulturområdet, hoppas jag är ett pågående tillägg som vi tillsammans kan få se mer utav under åren framöver. Den allra största svarta plumpen är, precis som De justeringar som måste göras efteråt visar hur ogenomtänkt det beslutet var. Jag ser fram emot en utvärdering av hur besparingarna har slagit. Det finns kraftfulla signaler som visar att de som verkligen fullföljde sitt länsmusikuppdrag blev diskvalificerade.
Fru talman! Vi drog ned något på den från början planerade besparingen på länsmusiken under det andra året. Det ska bli intressant att läsa alla utvärderingar, och nu ser Kulturrådet över alla orkesterinstitutioner. Sedan får vi väl ta del av den samlade bilden. Men faktum är att vi har skjutit till mer pengar till kulturområdet. Vi valde att göra en omfördelning på grund av den regionala fördelningen. Länsmusikorganisationerna fick en ganska hög procentandel av det statliga stödet i förhållande till andra regionala kulturinstitutioner.

Fru talman! Det är en ganska intressant diskussion som har tagits upp efter de utspel som har gjorts av en del moderata företrädare från framför allt Stockholm. För mig handlar det om en ideologisk skillnad när det gäller vilken inriktning som man ska ha på kulturpolitiken. Det är klart att en sådan ideologiskt förändrad inriktning är det viktigt att diskutera. Utan att gå in i detalj handlar det om en annan syn på kulturpolitiken och vad som ska inrymmas i kulturen. Vad är det som ligger respektive inte ligger på det samhälleliga ansvaret? Det vore intressant att få veta om moderaterna här i riksdagen ställer upp på den inriktning av kulturpolitiken som har kommit fram från dessa företrädare. Även om jag som socialdemokrat här i riksdagen inte vet i detalj vad mina kamrater gör ute i kommuner och landsting har vi ändå en gemensam ideologisk syn på det samhälle som vi lever i och på den inriktning som vi vill ha i kulturpolitiken. Det vore intressant att få höra ifall moderaterna här i riksdagen delar denna syn. Om man inte gör det är detta en viktig poäng att ta upp.

Fru talman! Vi ska kanske inte här och nu ha en lång debatt om skattepolitiken. Men det är klart att det blir skillnad om man sänker skatterna när det finns ett överskott i statens budget som man kan använda till det i stället för att gå ut och låna till skattesänkningar på finansmarknaden. När moderaterna för fram sin kulturpolitik vill man dra ned på kulturen i hela landet. Man vill dra ned på Riksteatern som producerar teater för hela landet. Man vill dra ned på sådant som för mig är väldigt viktigt, t.ex. En bok för alla, som är en oerhört bra verksamhet som producerar och distribuerar bra kvalitetslitteratur. Moderaternas politik här i riksdagen går ut på att bevara de centrala institutionerna här i Stockholm, men man vill dra ned på den verksamhet som sprids i hela landet. Där ligger den kanske viktigaste skillnaden mellan oss socialdemokrater och moderaterna.
Fru talman! Annika Nilsson talade ganska mycket om vikten av konstnärligt skapande, och det håller jag fullständigt med om. Jag lyfte också fram det ganska mycket i mitt anförande. Jag är av den åsikten att det ska böjas i tid det som krokigt ska bli, dvs. att man redan i unga år ska få insikt i olika kulturriktningar. Annika berättade om ett besök på en konstutställning med skolan. Jag har också upplevt att utan kvalitet kan man sätta käppar i hjulet för utvecklandet av kultur. Nu är Annika Nilsson lyckligt lottad som fick information och blev intresserad. Vi från Centerpartiet har framhållit att för att man ska få en professionell undervisning från början behövs det bildkonstnärer som är med och hjälper till, det har vi skrivit i vår motion. Jag är medveten om att vi inte kan påverka utbildningsutskottet när det gäller hur skolan ska styras. Men jag undrar om Annika Nilsson är redo att arbeta tillsammans med utskottet för att påverka så att man redan i skolan satsar på professionella lärare.
Fru talman! När man går i skolan är det viktigt att man möter bra kultur med god kvalitet. Jag vill inte sträcka mig så långt som att säga att bildkonstnärer ska in i skolan som lärare. Vi har satsat på att det ska finnas länskonstnärer ute på skolorna. Det kanske allra viktigaste är lärarnas engagemang. Man måste fundera över vad det är som man möter och vilken kultur som lärarna förmedlar. Jag tror inte att besöket på Louisiana när jag gick i skolan är något skräckexempel. Snarare berodde misslyckandet på att mina lärare inte var tillräckligt engagerade för att få oss elever att bli engagerade. Det är viktigt att man tänker på det. Jag har en annan berättelse från när jag gick på gymnasiet. Plötsligt skulle även vi som gick på den naturvetenskapliga linjen ta del av kulturen. Då hyrde man en biosalong i Helsingborg och visade för alla gymnasieelever Romeo och Julia på gammaldags engelska utan textremsa. När bion var slut tror jag att en femtedel var kvar i salongen. Jag ska vara ärlig och säga att jag har haft svårt för Romeo och Julia ända sedan dess. Jag tror att det är viktigt att man funderar på vad det är som barn och ungdomar ska möta, för det bär de med sig.
Fru talman! Jag tror att det Annika Nilsson talar om är engagemanget, som är så oerhört viktigt. Vi kan inte begära att alla lärare i grundskolan upp till årskurs 6, där lärare ofta har alla ämnen, kan vara engagerade i allting. Det är av den anledningen som vi från Centerpartiet säger att det är viktigt att man får in kunskapen i den konstnärliga biten. Det handlar inte bara om bild. Vi har i vår motion även skrivit om drama och musik, osv., men jag nämnde bild därför att Annika Nilsson tog upp det. Jag skulle gärna vilja veta om Annika Nilsson är redo att försöka samarbeta med utbildningsutskottet - jag fick inte svar på det - för att påverka så att vi kan få mer ämneskunskap från tidig ålder.
Fru talman! Jag är inte helt insatt i var någonstans ärendena ligger när det gäller vad utbildningsutskottet har sagt. Det jag vet är att vi har drivit frågan om länskonstnärer, som också är ett sätt att få ut verksamma konstnärer. Vi har drivit projektet kultur i skolan, som också är ett sätt att få ut kulturen. Den kulturproposition som lades fram inriktades på en satsning på barn och ungdom. Det var en satsning på att få ut verksamma konstnärer så att barn och ungdomar ska få lov att möta dem som finns i verksamheten. Vi tycker att det är viktigt. Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att jobba för det både här i riksdagen och i regeringen.

Fru talman! Det som präglat mycket av 80 och 90-talen har varit kommersialiseringen - marknadstillbedjandet på demokratins bekostnad. Det har satt sina spår i debattklimatet men också i samhällsutvecklingen. Det har självfallet också präglat kulturdebatten, kulturlivet och kulturpolitiken. Nu vänder de politiska vindarna. Värderingar och ord som solidaritet, empati och rättvisa kommer tillbaka. Så mitt i allt detta, när hoppet återvänder till oss som inte skäms över att kalla oss demokratiska socialister, briserar högerpolitiken - tydligast i Stockholm, men också på andra håll. Utslagna ska gömmas undan och städas bort. Kulturen ska marknadsutsättas, privatiseras och bantas. Kommers och entreprenörskap är orden för dagen. Jag förstår att moderaterna i denna kammare helst inte vill tala om detta, men det handlar inte om en kommunalpolitisk angelägenhet. Det handlar om Stockholm - landets huvudstad - som modell för många andra borgerligt styrda städer och kommuner. Det inger sorgsenhet - det var det som drabbade mig först - och inte stridslystnad. Det är precis som om det plötsligt skulle vara bortglömt att själva grunden för den statliga kulturpolitiken och för all offentligstödd kultur är just detta att vi ska stötta och stimulera det som inte kan leva på marknaden. Det gäller kultur som kräver sådana konstnärliga utvecklingsinsatser och kultur som har ambitionen att nå ut och finnas i hela landet, så att det finns ett rikt kulturliv inte bara i Stockholms innerstad. Dessutom ska det vara en social spridning som innebär att kultur inte ska förminskas till att vara ett överklassprivilegium. I Stockholm är det värst. Där utarmas förorterna. Folkbildning, kulturverksamheter och bibliotek bantas och attackeras som om målet vore delad stad, ökad konfrontation och ökade klyftor. Här i kammaren demonstreras samma träffsäkerhet med kraftiga besparingar, privatiseringar och särskilda attacker - som varje år i denna kammare - på Rikskonserter, på Riksteatern, på Riksutställningar, på Arbetets museum, på En bok för alla, osv., som om målet vore delat land och ökade klyftor. Värst tycker jag ändå att det är med just biblioteken. Vi ser i förlängningen risken för att bibliotek på lite sikt, tyvärr med stöd av Folkpartiet i Stockholm, kommer att förvandlas till flipperhallar. Från regeringens sida har vi valt att de senaste åren satsa väldigt koncentrerat på litteraturen, läsandet och biblioteken. Vi har satsat på konstnärens villkor och på den kulturella infrastrukturen i hela landet. Men läsandet och litteraturen har varit grundbulten därför att vår övertygelse är att detta är så viktigt för oss som enskilda individer men också som medborgare - demokratiska varelser och kulturella varelser. Det är dessutom så att biblioteken är de mest besökta kulturinstitutioner vi har. Dessa kulturhus har de lägsta trösklarna, och de finns dessutom i varje kommun i hela landet. Så till hoten. Det har varit besparingar och neddragningar under en tid. Vi vet att ungefär 20 % av filialerna har försvunnit. Vi vet att man då tappar en viss typ av låntagare - dem som man är väldigt angelägen om att nå. Det dystra är att de stora neddragningarna har ägt rum i de ekonomiskt relativt starka mellanstora kommunerna i Mellansverige och ganska systematiskt i miljonprogramområdena. Det tycker jag är en väldigt dyster utveckling. Det nya som har kommit till - det nya illavarslande - gäller de kommuner som nu vill överlämna driften av sina folkbibliotek till privata aktörer. Redan nästa år räknar t.ex. Stockholm med att anbudsupphandla bibliotek i stadsdelsnämnder som Farsta, Vantör, Skärholmen och Rinkeby. En konsekvens kan bli att dessa bibliotek hamnar utanför det offentligt uppbyggda systemet med fjärrlån och andra gemensamma utvecklingsmöjligheter, och då är vi inne på det sluttande plan där vi bryter sönder denna viktiga del av vår kultur och av vår demokrati. Från regeringens sida kommer vi att fortsätta prioritera läsandet, litteraturen och biblioteken. Det står först. Det står högst. Vi kommer att återkomma med åtgärder i olika sammanhang framöver, och vi kommer också att föra en stenhård kamp mot det kulturbarbari som vi ser i Stockholm. För regeringen har det varit självklart att trots de ekonomiskt hårda och tuffa åren öka den statliga kulturbudgeten med en bra bit över en halv miljard kronor i nivåhöjning varje år. För oss har det självklart varit en viktig sak att försvara den offentligfinansierade kulturen. Jag ska besvara några av de frågor som har ställts och börja med frågan om en flytt av ledningen för Statens sjöhistoriska museer till Karlskrona. Frågan behandlades faktiskt redan i samband med att Marinmuseum fördes över från Statens försvarshistoriska museer. Organisationskommittén med uppdrag att förbereda omorganisationen gavs ett tilläggsuppdrag om att även redovisa förutsättningarna för att lokalisera ledningen för Statens sjöhistoriska museer till Karlskrona. Kommittén - Björn Kaaling, socialdemokratisk ledamot av denna riksdag och då i kulturutskottet - kom i sitt betänkande fram till slutsatsen att utarbetandet av den gemensamma målsättningen, ansvarsdelegeringen och fördelningen av resurser är viktiga frågor för myndigheten de närmaste åren. Man skriver att ledningen därför bör lokaliseras där den har de bästa förutsättningarna för att leda hela myndigheten och upprätthålla nationella och internationella kontakter. Efter detta har vi från regeringens sida gett Statens sjöhistoriska museer ett uppdrag att utreda konsekvenserna av en flyttning till Karlskrona. Såväl utredningen som huvuddelen av remissvaren pekar i en och samma riktning. En flytt kommer att leda till betydande fördyringar, och de eventuella regionalpolitiska eller kulturpolitiska fördelarna är mycket begränsade. Samtidigt vet vi att Marinmuseum behöver extra ekonomiska resurser för att kunna färdigställa sina basutställningar, och vi vet att personalen av penningskäl har en pressad arbetssituation. I detta läge har vi i regeringen haft svårt att finna argument för att genomföra en kostsam och organisatoriskt mindre angelägen, kanske t.o.m. tveksam, flyttning av myndighetens ledning. Vi har i dag ett omfattande underlag för att bedöma var ledningen för Statens sjöhistoriska museer bör vara lokaliserad för att kunna sköta myndigheten på effektivast möjliga sätt. Vi har utredningen. Vi har remisssvaren. Vi kan dessutom dra slutsatser från myndighetens första hela år med den nuvarande organisationen. Allt detta har vi i regeringen tagit hänsyn till, och det är skälet till att vi har återkommit till riksdagen med dessa nya kompletterande uppgifter. Vi hoppas naturligtvis att riksdagen ska finna detta intressant och föra resonemang i stället för att inrikta sig på att försöka utdela reprimander. Vi har självfallet inte från regeringens sida struntat i riksdagens beslut. Möjligen har vi varit naiva nog att tro att det inte är prestigen utan sakfrågan som är det viktiga i detta sammanhang. Det som är bra för de sjöhistoriska museerna och för Marinmuseum bör vara det viktigaste av allt. Det har möjligen varit naivt av oss att utgå från detta. Jag ber att få återkomma med frågan om förslagsrätten i någon replik. Min talartid är nämligen snart ute. Jag vill dock gärna avsluta med att säga att vi kommer att fortsätta att driva den kulturpolitik som vi har bedrivit ända sedan kulturpropositionen 1996. Mycket återstår att göra, precis som Annika Nilsson och andra har sagt. Vi kommer att återkomma med mängder av förslag till riksdagen när det gäller det här. Tack!
Fru talman! Om allt det som kulturministern sade vore sant skulle jag också hålla med om att det var ganska sorgligt. Hon talar om kulturbarbari, om bibliotek som flipperhallar och om att hemlösa drivs ut. Jag ska be att få berätta ett par saker för kulturministern. Det fanns en liten stuga som kallades för kapellet och som låg utanför Kulturhuset. Det var alltså en liten friggebod som var uppställd där. Där togs de hemlösa emot och bjöds på kaffe och bullar. Jag var faktiskt där ganska ofta själv. Inför kulturhuvudstadsåret togs den stugan bort därför att det skulle vara snyggt - jag har för mig att det var s-majoritet då. Dessa människor fick ingen annan lokal, utan de blev utdrivna på gatan. Det var sanningen under sstyret. Nu har staden bestämt att man ska ha s.k. taköver-huvudet-garanti för de hemlösa. Man har satt i gång ett omfattande arbete för att ingen människa i Stockholms stad ska behöva bo på gatan. Det här är sanningen, Marita Ulvskog. Jag trodde faktiskt inte att vi skulle behöva föra en så här oseriös debatt och att det skulle vara en så låg nivå i riksdagen som den jag nu fick uppleva. Jag kan ha överseende om det skrivs lite, om det överdrivs lite och om man står på ett torgmöte och talar på ett visst sätt. Men jag kan inte ha överseende med att man står i talarstolen och hävdar saker som inte är sanna. Sedan vill jag gärna ha svar på de frågor som jag ställde. Det handlar om nomineringsförfarandet, som ministern ska återkomma till. När det gäller sjöhistoriska museerna kan jag bara konstatera att organisationskommittén får en högre dignitet än riksdagen. Jag vill också gärna höra någonting om bokmomsen och samlingslokalerna.
Fru talman! Det är naturligtvis allvarligt när ordföranden i kulturutskottet beskyller mig, som kulturminister, för att fara med osanning. Jag lever i denna stad sedan åtskilliga decennier tillbaka. Jag vet mycket väl vad som gjordes under den socialdemokratiska majoritetsregeringsperioden i denna stad, och jag vet vad som har hänt sedan dess. Jag bygger inte på uppgifter i kvällstidningarna. Jag rör mig i denna stad varje dag. Väldigt många upplever nog att min sanning är av högre halt än den sanning som Inger Davidson beskriver. Vi kanske rör oss i olika kretsar. Sedan ska jag ta upp Konstnärsnämnden och Bildkonstnärsfonden. När det gäller utvidgningen av förslagsrätten till styrelsen för Konstnärsnämnden och Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond har regeringen självfallet tagit riksdagens hemställan på största allvar. Vi har också redogjort för våra överväganden i budgetpropositionen. Alla har en förslagsrätt till dessa styrelser. Det gäller enskilda, och det gäller alla konstnärsorganisationer. Men de organisationer som finns uppräknade i dag med en formell förslagsrätt är de som är ganska stora. Det är de som bedöms vara de mest heltäckande och därmed representativa. Det fanns de som i denna riksdag hösten 1996 sade nej till all representation från organisationerna i dessa nämnder. Från socialdemokratins sida hade vi gett ett vallöfte om att konstnärsorganisationerna skulle finnas representerade. Detta blev lösningen. Nu vill utskottet att vi ska vidga det så att ännu fler blir representerade. Det finns 15-20 organisationer bara på bildkonstsidan, vill jag nämna. Men vi kommer att vidta sådana ändringar i den nu gällande förordningen som innebär att förslagsrätten utvidgas, och vi återkommer i budgetpropositionen för år 2001 med en närmare redogörelse för de vidtagna åtgärderna.
Fru talman! Jag konstaterar att Marita Ulvskog inte längre hade så mycket att säga om Stockholmspolitiken. Men det Marita Ulvskog sade var alltså att den politik som nu förs ska driva ut och gömma undan de hemlösa. Det anser jag är ren lögn. Jag vidhåller detta. Det är bra att den formella förslagsrätten kommer att utvidgas. Frågan är ju varför den snävades in från att ha varit ganska bred under några år. Det är många som har reagerat på det här och som tycker att det bara är vissa av regeringen godkända organisationer som får möjligheten. Visst har alla i teorin rätt att komma med förslag, men de tas ju inte lika seriöst som de som representerar en organisation. Därför är det här en viktig fråga för väldigt många inom konstnärskretsarna. Vi ser fram emot att vi ska få ett nytt förslag när det gäller det här. Ministern talar mycket varmt om litteraturen. I det avseendet är vi överens. I det ekonomiska läge som vi befinner oss i dag finns det ett relativt enkelt sätt att göra det möjligt för fler att få tillgång till billigare böcker, nämligen att sänka bokmomsen. Jag vill gärna höra om Marita Ulvskog har några tankar om att komma med ett sådant förslag.
Fru talman! Jag vidhåller på samma sätt att Inger Davidson uppenbarligen lever i en värld där hon inte ser att de utslagna, de marginaliserade, göms undan och drivs bort, eller så ljuger hon. Jag får alltså återgälda kritiken. När det gäller representationen i Konstnärsnämnden och Bildkonstnärsfonden utgår jag från att hon inte ljuger utan att hon är illa informerad. Det som hände under den borgerliga regeringsperioden var att organisationsrepresentationen i praktiken plockades bort. Vi valde att återställa den, under motstånd från en del partier i denna riksdag. Organisationerna är inte utvalda av regeringen på annat sätt än att de uppfyller vissa inträdeskrav som innebär att de är stora och att vi tror att de är representativa. Men vi kommer att återkomma till riksdagen och bredda detta. Jag vill dock gärna säga att jag tror att det finns en risk att den demokratiska legitimiteten i styrelserna för dessa nämnder kommer att tunnas ut. Det blir nämligen en väldig splittring på organisationer som inte har särskilda inträdeskrav och organisationer som också organiserar sådana som inte ägnar merparten av sin tid åt konstnärlig verksamhet utan har det mer som hobbyverksamhet.
Fru talman! Jag känner mig faktiskt väldigt frustrerad av stockholmarna Marita Ulvskog och Ewa Larsson. Jag känner mig som i fullmäktigesalen i Stadshuset. Jag har egentligen ingen aning om vad som händer där, mer än det jag läser i tidningen. Jag tycker inte att det är rättvist mot oss andra att diskutera kommunalpolitik så här mycket. Jag kan säga, som lever i ett borgerligt landsting och en borgerlig kommun, att vi har inte Stockholm som modell, varken för de bra sakerna eller för de eventuella dåliga sakerna. Jag anklagar inte heller socialdemokratiska kommuner för att ha Gävle eller Motala som modeller för bra eller dåliga saker. Jag tycker att vi kan lägga undan det här nu och prata mer nationell kulturpolitik. Jag skulle också vilja ställa en fråga. Marita Ulvskog gav sin syn på SSHM i ett historiskt perspektiv. Vad som nu är intressant är att få veta vad kulturministern tycker om utskottets skrivning nu och hur man ställer sig framöver. Jag uppfattade inte riktigt svaret på den frågan. Sedan vill jag ta upp en tredje sak. Upphandling tycks ju vara ganska populärt inom regeringens domäner. Enligt tidningsuppgifter häromdagen har länsrätten rivit upp ett beslut där Kulturdepartementet via Taltidningsnämnden gett statliga Teracom i uppdrag att serva landets drygt 10 000 taltidningsmottagare trots att ett annat företag lämnat ett anbud som var 6 miljoner lägre. Jag skulle vilja höra kulturministerns kommentar till det ärendet.
Fru talman! Visserligen har jag bott här en mycket stor del av mitt liv, Lennart Kollmats, i en oftast borgerligt styrd kommun - dock icke Stockholm utan Solna kommun, som helt uppenbart modellerar sin kulturpolitik, sin socialpolitik och sin barnomsorgspolitik efter Stockholms modell. Jag tror att det är så också i andra delar av landet. Själv är jag dock lulebo. Jag har alltså ett väldigt starkt intresse för det som Kollmats tog upp i sitt inledningsanförande, dvs. att det ska finnas ett rikt kulturliv i hela landet. Det är nämligen enda chansen för oss att motivera att vi ska använda statliga medel, använda skattebetalarnas pengar från Pajala ned till Trelleborg, för att se till att det finns ett rikt kulturliv i hela landet. Det är alltså en viktig del av den nationella kulturpolitiken att diskutera det som händer i Stockholm i dag, dvs. kulturbarbariet. När det gäller Taltidningsnämnden vill jag bara nämna att det är en alldeles egen myndighet. Vad den gör för typ av upphandlingar kan jag inte svara på. Det är myndigheten som självständigt beslutar om detta.
Fru talman! Den här frågan lär väl återkomma, gissar jag. När det gäller regionalpolitiken över huvud taget har vi uppenbarligen samma mål, nämligen att det ska finnas kultur i hela landet. Men jag har också en stark känsla av att vi har helt olika medel för att nå dit. Jag tycker att de regionala politikerna - också via statliga pengar, för jag vill inte se detta som besparingsprojekt - ska kunna fatta beslut om att utveckla sin egen region. Sedan fick jag inte svar på frågan om Sjöhistoriska, hur Marita Ulvskog ställer sig till utskottets nuvarande skrivning och hur hon kommer att agera under det kommande året.
Fru talman! Jag har inte mycket mer att tillägga utöver det jag sade i min inledning vad gäller Statens sjöhistoriska museer. Jag har ännu en gång gett riksdagen motiven till varför regeringen har återkommit i budgetpropositionen på det sätt vi har gjort. Här finns nya uppgifter, här finns en samlad kunskap som tidigare icke fanns, den nya myndigheten har fungerat i ett års tid och remissutlåtandena har varit av ett sådant slag att vi har velat återkomma till riksdagen och lägga fram hela denna bild - naturligtvis i förhoppning om att riksdagen ska finna att detta är något som bör påverka beslutet. Jag har inte mycket mer att tillägga där. När det sedan gäller regionalpolitiken hoppas jag att vi tycker samma sak om resultatet. Med en regionalisering där man helt släpper statens omfördelande roll är min övertygelse att det kommer att sluta med att det mesta av pengarna och all styrkan samlas i några storstadsregioner, medan däremot andra delar av landet kommer att bli mycket försvagade när det gäller tillgången till resurser för kultur. Vi får inte bara delade städer utan ett delat land i ännu högre grad än det redan är i dag.

Fru talman! Jag är inte säker på att jag uppfattade frågan korrekt. Vad gäller Tobo gick dock Kulturdepartementet in - efter en överenskommelse, kan man säga, med dem som ansvarar för och leder verksamheten där - med ett något högre bidrag det första året. Sedan gick vi tillbaka till det verksamhetsstöd som vi egentligen hade kommit överens om och som låg på en något lägre nivå. Det viktiga för Tobo har sedan varit att få in utbildningsmedel, eftersom det ju i betydande grad är en utbildningsverksamhet som man sysslar med. Nu har skolministern fattat de nödvändiga besluten. Jag tror att de nya tillskott av medel som det handlar om - om det nu handlar om det - bör komma på utbildningssidan, eftersom det är där tyngdpunkten ligger. Jag kan inte ge något mer uttömmande svar i dag när det gäller Tobo. Det bedrivs dock en mycket bra verksamhet där, och det är klart att vi fortlöpande kommer att följa hur den utvecklas. Jag tycker att detta är ett bra exempel där vi väljer att göra saker tillsammans från skolministerns sida och kulturministerns sida. Vi hoppas att vi ska kunna göra det på fler områden än detta framöver.
Fru talman! För det första fick jag inget svar på detta med Sjöhistoriska, utredningar osv. och hur detta ska ske. Jag oroar mig för regionalpolitiken. I dag står vi ju inför stora förändringar, såsom kulturministern säkert känner till även om det inte ligger inom hennes ansvarsområde. Det här gäller principerna över huvud taget. För det andra tycker jag att det är mycket bra med samarbetet mellan utbildning och kultur, eftersom det ligger hand i hand. Men ska jag tolka det svar jag fick som att man redan år 2000 får medel från utbildningsutskottet? Mig veterligt har detta inte funnits med i budgeten.
Fru talman! Jag kan inte svara på den sista frågan vad gäller utbildningsmedel. Men jag vet att det fattades ett beslut i regeringen för ett antal månader sedan, möjligen i våras, som gällde Tobo och där det förekom en dialog mellan mig och skolministern. När det gäller utlokaliseringen av statliga jobb sorterar ju detta formellt inte under Kulturdepartementet. Men självklart är det så att den stora omställningen av försvaret kommer att kräva en viss utlokalisering, av befintliga verksamheter eller av nya verksamheter. Om detta tror jag inte att det råder någon tveksamhet från oss som har format en majoritet i dessa frågor. Däremot tycker jag att alla utlokaliseringsbeslut ska vara noggrant analyserade och beredda enligt konstens alla regler, så att det blir så kloka beslut som möjligt. Man får inte låsa sig fast vid positioner som man av prestigeskäl inte är beredd att kliva åt sidan från, utan det gäller att söka sådant som verkar vara, beroende på förändringar, rimligare lösningar.
Fru talman! För ett par veckor sedan beslutade riksdagen att flera språk, bl.a. samiska och finska, ska godkännas och få status som minoritetsspråk i Sverige. Då undrar jag vilka satsningar på kulturområdet som kommer med anledning av det här beslutet. Jag tycker nämligen att ett sådant här beslut förpliktigar att man på alla områden ser till att dessa språkminoriteter får en möjlighet att verka, också inom kulturområdet. I Finland t.ex. finns det ju en svensk teater. Kommer vi i framtiden att få se en finsk teater i Sverige? Sedan, fru talman, sade kulturministern någonting som jag inte riktigt förstod om bibliotek som förvandlas till flipperhallar. Jag undrar om det egentligen var ett inpass i kasinofrågan. Vad tycker kulturministern om Finansdepartementets satsningar på kasinon i Sverige? Hur tror ministern att det kommer att påverka samhället och kulturpolitiken här i Sverige? För mig är det här helt ofattbart. Det är kulturbarbari.
Fru talman! Minoritetsspråken och minoritetsspråkspropositionen har det andra statsrådet i Kulturdepartementet haft ansvar för, precis som de allmänna samlingslokalerna är hennes ansvar. Det är därför som jag inte tar upp diskussioner i den frågan här. Vi kommer naturligtvis att återkomma. Men det är ju ett arbete som har pågått under rätt många år, långt före denna minoritetsspråksproposition, att ge stöd till små eller stora minoritetsspråk i Sverige. Det är alltså ingen ny verksamhet som vi behöver dra i gång i samband med propositionen. Men det är något som vi har stor uppmärksamhet på. Det handlar om allt från bibelöversättningar på lulesamiska till alla andra tänkbara varianter. Det kommer naturligtvis inte att vara så att man knäpper med fingrarna och ser att allt har förändrats, utan det är en process som kommer att fortsätta. Möjligen kommer en högre växel att läggas in i och med propositionen. Kasinofrågan är inte min fråga i regeringen. Jag avstår från att kommentera den.
Fru talman! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att kulturministern inte kan kommentera kasinofrågan, när hon så villigt i talarstolen faktiskt kommenterar det som sker i Stockholms stad. Det tycker jag är dåligt. När det gäller minoritetsspråken och minoritetspropositionen förstår jag också att man nu kommer att lägga in en högre växel. Men vi vet ju redan i dag att t.ex. finsk teater i Riksteaterns regi inte fungerar särskilt bra, så det är verkligen på tiden att man redan nu försöker titta på den här frågan för att garantera att vi ska kunna få en fast ensemble med finsk teater i Sverige. Jag tycker att det är en skyldighet nu när vi har godkänt finskan som minoritetsspråk. Det är lite tråkigt att man inte hade detta klart redan när propositionen kom.
Fru talman! Jag tycker att det är tråkigt att Charlotta Bjälkebring inte tycker att vi som står till vänster i politiken ska diskutera den högerpolitik som bedrivs i Stockholm. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi koncentrerar oss på den, eftersom den kan bli en modell som exporteras till många andra kommuner i landet. Det är det första. Det andra gäller finska teatern. Riksteatern har ju haft en verksamhet som har innehållit en finsk teater. Riksteatern, som ju inte är en statlig institution utan en folkrörelse, har visat på mycket negativa siffror när det gäller publikutvecklingen och verksamheten inom denna finska teater. Man valde därmed att trappa ned verksamheten. Detta är ett beslut som Riksteatern har fattat. Jag tror säkert att diskussionen kommer att komma i gång igen. Det kanske finns andra vägar att göra ett bra jobb, t.ex. för de finskspråkiga barnen men kanske också för de vuxna. Men detta är en diskussion som jag tror måste föras i dialog med folkrörelsen Riksteatern. Jag tror inte att man ska peka med hela handen när det gäller dessa frågor.
Fru talman! Jag vill också tala lite regionalpolitik. I min valkrets ställer de krav på mig att jag ska lyfta deras situation här i riksdagen. Jag bor i stadsdelen Skarpnäck i Stockholm. Även nästa år skall det sparas 25 miljoner kronor, och det finns bara kulturen kvar att spara på. Då är redan biblioteket och ungdomsgården nedlagda. Men kulturen i skolan finns kvar. Nu är vi allvarligt oroade över den. Kanske kan man tänka sig att föra in barnens rätt till kultur i skolan i skollagen. Skulle det vara en möjlighet att skydda kulturen i skolan? De vill verkligen att ministern agerar i den här frågan. Jag har också en annan fråga. Vad vi tidigare har läst är att det ska komma någon form av utredningsresultat nu under hösten vad avser preciseringar av hur mycket bokmomsen drar in till statsbudgeten och vad ett borttagande av bokmomsen egentligen kostar. På det sättet blir det lättare att diskutera hur en etappvis sänkning av bokmomsen kan se ut. Kommer det någon redovisning eller delrapport innan året är slut?
Fru talman! Jag kan inte svara på frågan om när det kommer något användbart material. Men Statens kulturråd har fått i uppdrag av departementet att göra en ordentlig analys av bokmomsfrågan. T.ex. har den finska bokmomssänkningen, som har anförts som en förebild i den här debatten, inte varit särskilt verksam. Den andra sänkningen som gjordes fick absolut inget som helst genomslag på priserna. Den första sänkningen, som var kraftigare, fick ett visst genomslag, men i praktiken ebbade den ut efter mycket kort tid. Bokköparna har alltså inte märkt särskilt mycket av den bokmomssänkningen. Vi ska göra en ordentlig analys och efter denna ta ställning till vad som kan vara lämpligt och mest effektivt på den svenska bokmarknaden. Vi är fortfarande ett av världens mest bokläsande folk. Sverige är fortfarande, trots de problem som jag har redovisat här, ett av de länder som har det kanske absolut bästa bibliotekssystemet. Men vi nöjer oss inte med något som är bra, utan vi vill naturligtvis att det ska bli ännu bättre. Mot den bakgrunden vill jag ställa frågan: Är det en bokprissänkning på en roman från 330 kr till 270 kr eller något sådant som kommer att få den icke läsande manlige metallarbetaren att börja läsa? Jag tror inte det. Jag tror att om man har högre ambitioner när det gäller litteratur och läsande så att man verkligen vill att fler människor ska läsa och att fler människor ska läsa mer, kan man inte bara stirra sig blind på bokmomsfrågan. Dessutom begriper jag inte varför man inte kan diskutera de första 270 kronorna av bokpriset som förlagen står för på en oligopolmarknad. Varför diskuterar vi inte detta?
Fru talman! Jag tycker också att det är viktigt med en sänkning av bokmomsen som ger resultat. Därför kan det vara effektfullt att genomföra den etappvis och på så sätt också kontrollera att det verkligen blir lägre priser. Förlagen säger själva att de tjänar pengar på omsättningen, och omsättningen skulle öka. En successiv nedtrappning gör att det är lätt att granska om priserna minskar och att fler få råd. Även vi kvinnor som köper mycket skönlitteratur tycker att det är förbaskat dyrt. Jag önskar att alla har råd att köpa mer böcker och också böcker till sina barn. Min valkrets träffar jag på tunnelbanan varje dag. Jag lovar: Det är uppror just i dag för att Kinnevik ska stänga av Gamla stan. Så är läget i dag. Det sprider en obehaglig stämning. Jag skulle vilja ha en kommentar till den typen av begränsning av den fria kulturyttringen från kulturministern. Jag ställde en fråga i mitt anförande om konstnärernas ekonomiska villkor. Hur långt har arbetsgruppen som bildades 1998 och som skulle se över om det går att anpassa regelverket för konstnärernas speciella arbetssituation kommit? Vi slipper väl en utredning till? Vi kan väl få ett resultat nu?
Fru talman! Jag tror inte att min repliktid medger vettiga svar på alla dessa frågor. Det får bli stackatoartat. Konstnärernas villkor är fortfarande en mycket högt prioriterad fråga. Vi kommer att återkomma till riksdagen med olika förslag på detta område. Jag tror att det i en del fall är nödvändigt med utredningar helt enkelt för att uppfylla beredningskravet för en del av de förslag som vi kan vilja lägga fram. Sedan var det Skarpnäck. Jag var nyligen på ett offentligt möte på biblioteket i Skarpnäck. Jag tycker att det är bra om de som bor i Skarpnäck är upprörda, demonstrerar sin upprördhet och att de också kontaktar och uppvaktar politikerna i Stadshuset i Stockholm. Jag kommer själv att personligen åka ut dit vid fler tillfällen. Jag tycker att mycket av den kritik de har är alldeles riktig. Sedan var det frågan om bokmomsen. Det kommer ut betydligt fler titlar i dag än för något år sedan. Förlagen har ökat sin omsättning, säljer mycket fler böcker, tjänar mycket mer pengar i dag än för bara något år sedan. Alla kurvor pekar uppåt. Återigen har vi fått ut fler titlar inom barnlitteraturen efter några dåliga år. Det händer många positiva saker. Det kommer ut originalutgåvor i pocketform. Då är boken billig. Det sker en del på marknaden just under den press som denna debatt sätter på förlagen. Det är viktigt att ha den typen av press på en marknad där det är alldeles för lite konkurrens.

Fru talman! Jag har full respekt för väljarna i Stockholm. Det betyder inte att jag inte tillsammans med mina partikamrater i Stockholm kommer att inleda en valrörelse för att få väljarna att se till att det blir ett skifte vid nästa val. Det ingår i det demokratiska spelet. Det är viktigt att tala om konsekvenserna av skattesänkningar förenat med det fruktansvärda ordet nolltolerans. Det används numera mot i stort sett allting i denna stad, oftast riktat mot de människor som behöver all vår tolerans och all vår sympati och empati. Sedan var det frågan om privata aktörer. Ja, det beror på vem man talar med. Det finns uppgifter som visar att det folkpartistiska borgarrådet möjligen - som säkerligen inte har det lätt i Stockholms kommun - försöker att tala mer om bibliotekarier. Men talar man med de moderata torpederna i Stockholms stadshus är det ett annat språkbruk som gäller. Eftersom man inte kan ta betalt för bokutlåningen - bibliotekslagen medger inte det - måste man försöka dra in pengarna på någonting annat. Det är det som oroar oss socialdemokrater. Vad händer på sikt med de biblioteken? Varför väljs biblioteken ut just i de förorter där de spelar en så oerhört stor roll?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

Sedan var det momsen. Jag tillhörde dem som ansåg att vi inte borde bli medlemmar i EU utan att vi i stället skulle välja ett EES-avtal. Då hade vi inte haft en kulturmoms på 6 %. Nu blev vi medlemmar, och stora delar av kulturlivet har fått gå på kurs för att utbilda sig till bokförare och syssla med den typen av verksamhet i stället för kulturell verksamhet. Danmark har också 25 % bokmoms. Det intressanta för oss är inte hur det ser ut i andra länder, utan det intressanta är hur det fungerar för oss och vad vi kan göra för att läsandet, litteraturen och biblioteken ska vara denna viktiga motor för hela kulturen, för oss som människor, som medborgare, ge oss ett språk och göra oss till rikare och starkare människor. Dessutom ska vi självfallet se till att vi har den här geografiska och sociala spridningen. Jag vill gärna avvakta fakta i målet så långt det nu är möjligt att få det från Kulturrådet när det gäller bokmarknaden. Det är svårt att mäta skattesänkningar på den här typen av marknader, men vi kommer mycket seriöst att studera det material vi så småningom får från dem.

Fru talman! Jag vet inte om jag ska börja med det jag hade tänkt säga i manuset eller kommentera en del av de saker som har sagts under debatten tidigare. Men jag tror att jag börjar med mitt manus så får vi se vad det blir för tid över sedan. Fru talman! Det sägs att en god predikan ska vara tredelad. Det här ska inte bli en predikan, men det består ändå av tre delar. Det är ett inlägg med anledning av den moderata gruppens ställningstagande i det betänkande vi nu har framför oss, några ord om mitt eget särskilda yttrande och en kort dementi av en tidningsuppgift om utskottet. De första årtiondena i vårt århundrade innebar en sannskyldig massdöd av teatersällskap. Många var de städer som under det förra seklet eller i detta sekels början hade låtit uppföra teatrar där de besökande teaterbolagen avlöste varandra. Av flera skäl, och det var inte bara beroende på en snabbt ökande konkurrens från filmen, mer eller mindre upphörde utbudet av teater från de ambulerande sällskapen. För att till en del motverka detta och skapa en resurs för teaterutbud skapades Riksteatern på initiativ av ecklesiastikminister Arthur Engberg. Avsikten var att kunna erbjuda den del av landet som låg utanför de få fasta teatrarnas närområden ett teaterutbud i de många teaterlokaler som fanns; i folkets hus-, folkets park-teatrar osv. Så är vi också många som har fått vår första teaterupplevelse. På 1970 och 1980-talen placerade Riksteatern ut ett anta småensembler ur den egna organisationen, ensembler som utgjorde embryon till länsteatrarna. Länsteatrar etablerades också direkt ute i landet utan omvägen via Riksteatern. I stort sett blev hela landet täckt av teatrar. Samtidigt etablerade våra större stadsteatrar barnensembler och skaffade sedan annexscener. Till detta kom de många uppdykande fria teatergrupperna. Man kan hävda att de brister som Engberg med rätta påpekat och motverkat nu med råge var undanröjda. I början av 1990-talet arbetade också en utredning med att se över Riksteaterns roll i denna nya situation. Av detta har det inte blivit någonting. Jo, Riksteatern - som bortsett från några gravt olyckliga felskär på teaterns isbana i samarbete med Kriminalvården, naiva och blåögda, både låtit det strömma nazistslogan från scenen och underlättat allt från rymning till brottsplanläggning - har faktiskt självmant ökat distributionen av andras uppsättningar, dock inte alls i den omfattning som detta borde ha skett. Låt mig säga att det inte ska vila någon skugga över Riksteatern för deras föreställningar som helhet. Det gläder mig speciellt att kunna säga det nu när Riksteaterns informationschef sitter på åhörarläktaren. De här problemen ligger framför allt på den politiska sidan. Det är många utmärkta föreställningar som har producerats men, som sagt var, från politiskt håll har man fortsatt att äta kakan och ha den kvar. En annan inriktning som jag anser strider mot ursprungsintentionerna är att man i alltför stor utsträckning spelar på orter som redan har ett eget utbud eller ligger i närheten av orter med god tillgång till teater. Fru talman! Vi moderater framhärdar i att föreslå att Riksteatern uppdelas med en föreningsdel helt skild från den producerande delen och att denna senare del endast ägnar sig åt sådan teaterverksamhet som det är svårt att underlag till regionalt över hela landet. Det gäller t.ex. tyst teater, musikaler, barnteater och balett. Hur fint man kan lyckas genom samordning och satsning regionalt kan vi se under innevarande spelår i Jönköpings län - också jag beklagar att inte Åke Gustavsson är här. Där har samgåendet mellan länsmusiken och länsteatern i Smålands Musik och Teater samtidigt givit en ny musikteater. Huvudansvaret har tagits av regionen. Vi tycker att sådana initiativ ska främjas. Vi anser i likhet med Kulturutredningen att den löpande utgivningen av fonogram i olika former ska ske på samma villkor för alla producenter. Där specialutgivningar ska göras bör detta ske efter ett vanligt anbudsförfarande i konkurrens. Det är ett av skälen till vi, förutom detta med Riksteatern som redan nämnts, anser att minskningar ska ske av anslaget till Då dessa inte ska ha ett eget ansvar för blåsmusiken, vilket ytterligare minskar skälet för anslag, och då vi också stöder Kulturutredningens förslag om tillskapande av genrecentrum med nationellt ansvar, är vårt förslag att man genom avtal tilldelar någon av de kvarvarande blåsorkestrarna en sådan roll. Detsamma kan komma i fråga för andra musikgenrer, t.ex. jazz, allteftersom. Sådana genrecentrum skulle kunna ge stabilitet åt sina respektive musikformer och vara en basresurs för de många skapande, entusiastiska amatörensemblerna. Fru talman! Jag har tidigare i anförandet berört filmen och den betydelse den kom att få som komplement och konkurrent till teatern. Helt kort vill jag bara uttala min tillfredsställelse över filmen och över att den numera har fått en ställning som egen konstform. Jag noterar att vi för någon månad sedan fattade betydelsefulla beslut om filmens framtid i relativt stor enighet här i kammaren. Så till mitt eget särskilda yttrande. Det rör tre institutioner med stor regional, för att inte säga nationell, betydelse. Det gäller Göteborgsoperan, den svenska opera - det har vi redan hört i kväll - som för närvarande har störst publik. Det gäller Göteborgs symfoniker, tillika Sveriges nationalorkester, av många kännare betraktad som Skandinaviens förnämsta orkester. Båda dessa har högsta internationella anseende. Slutligen gäller det Göteborgsmusiken, som borde få uppdraget att vara genrecentrum för svensk blåsmusik och i samband därmed erhålla de extra pecunia som detta bör medföra. Från riksdagen och regeringen brukar alltid påpekas att det är viktigt att huvudmännen genom ett ökat ansvarstagande visar sitt intresse för kulturinstitutionerna för att dessa jämväl ska kunna räkna med statligt stöd där sådant bör komma i fråga. Fru talman! Höstens beslut i Västra Götalandsregionen och i Göteborgs stad har givit ökade anslag till de institutioner man är huvudman för. Detta borde, enligt de principer som hävdas centralt i kulturpolitiken, redan nu ha lett till motsvarande uppjusteringar av anslagen till de uppräknade kulturinstitutionerna. Jag utgår också från att vi redan under nästa år kan se sådana effekter av den pågående diskussionen, inte minst då det även förekommit s-motioner på området. Motionerna Kr220, Kr237 och Kr238, bakom vilka det står representanter från fyra respektive fem partier, från Moderaterna till Vänsterpartiet, borde ha tillstyrkts. Fru talman! Jag ska inte göra några yrkanden. De yrkanden som kommer i fråga på utgiftsområde 17 Så bara kort till den tredje punkten, vilken bekräftar att man aldrig okritiskt ska tro på det som står tidningarna. I Göteborgsposten den 27 november kan man läsa följande: "Kulturutskottet flyttas till Karlskrona. I ett betänkande som blev klart på torsdagen säger utskottet att denna omlokalisering från Stockholm till Karlskrona ska fullföljas. Det innebär att riksdagen i sin helhet kommer att uppmana regeringen att verkställa detta. Redan våren 1998 sade utskottet att det fanns en hel rad skäl för placering i Karlskrona. Det rådde bland annat enighet om att det är av värde att sprida statlig och kulturell verksamhet över landet." Det framkommer aldrig egentligen i artikeln att det rör sig om något annat än att kulturutskottet ska flyttas. Jag får bara tala om att detta ju självfallet inte är sant. Sedan vill jag bara raskt i katalogform ta upp något av det som har sagts här. Jag tycker för det första att det är fascinerande att vi diskuterar Stockholms kommunalpolitik i kammaren. Där tycker jag inte alls att den hör hemma. Jag är ledsen att ministern gick, men så mycket 1968-retorik, med torpeder, barbari och extremism, har jag inte hört sedan vi debatterade på studentkåren för 30 år sedan. Det har tidigare i kväll sagts att vi på något sätt skulle ha invändningar mot den regionala nivåns existens rent politiskt. Det värsta är att man aldrig tycks kunna diskutera med de andra partierna om annat än just landsting i den frågan. Vi har sagt att det finns ett antal olika sätt att lösa just den frågan på. Här har också från andra partier räknats upp i katalogform de punkter där vi moderater har lägre anslagsförslag. Men ingen har självfallet tagit upp de 37 punkter där vi har samma eller högre nivå som regeringen i våra förslag. Bortser man från de punkter som berör just folkbildningen och forskningen, där vi har fört över till andra utskott, rör sig skillnaden mellan det moderata förslaget och majoritetsförslaget om 260 miljoner - på en budgetram på 6,4 miljarder. Det är alltså skillnaden mellan den bästa tänkbara kulturpolitiken och en ren katastrof. Jag tycker att det är ett ganska ynkligt argument. Annika Nilsson hade ett uttalande förut som jag tyckte var lite skojigt. Hon talade om hur det såg ut i Stockholm och undrade om det inte var lite besvärande. Då ska jag säga samma sak. I Göteborg ligger nästa års moderata budget 10 miljoner kronor över den socialdemokratiska på kultursidan. Är inte det lite besvärande, Annika Nilsson? Vi har ju hoppat ganska friskt mellan olika frågor som kanske inte alltid haft med budgeten att göra. När det gäller filmen om Romeo och Julia var det faktiskt så att Folkuniversitetets filmer med avsikt var utan texter under för att man bl.a. skulle lära sig engelska bättre. Man kan väl säga att: Thou has not correctly comprehended. En bok för alla har dykt upp här flera gånger också. Det låter ungefär som om någon kvalitetslitteratur till lågt pris bara kommer ut den vägen och inte någon annanstans. Det finns utredningar som pekar på vilka som nås av En bok för alla. Man kan också se vilka som över huvud taget utnyttjar de kultursubventioner vi har. Det är inte de man avser att nå. Vad är det för skillnad på En bok för alla och t.ex. Månpocket? En bok för alla har en liten begränsad utgivning. Den når en liten begränsad grupp människor, medan utbudet på den privata marknaden med lågprispocket är mycket bredare. Om det gäller att nå många människor är det snarare det man borde underlätta. Det skulle man bl.a. kunna göra genom att vi får den av alla här omvittnade behövliga sänkningen av bokmomsen. Det verkar som om en del tycker att det är lite beklagligt att vi har lite olika uppfattningar här. Då kan vi antingen skicka kulturutskottet till Karlskrona eller lägga ned det. Sedan kan det sitta några stycken och bara göra indexuppräkningar. Vi måste hela tiden kunna debattera och ha den skillnad som gör att vi förnyar både politiken och kulturen.
Herr talman! Först vill jag visa min djupa uppskattning för att Lennart Fridén inte har talat om Stockholms kommunalpolitik så att jag kan vara med i den här debatten. Det som Lennart Fridén tog upp om regionerna och att han har andra lösningar var intressant. Enligt den retorik som jag har hört i samband med valrörelser och liknande handlar det om att kultur, turism, utbildning och liknande hör till kommunerna och sjukvården till en sjukvårdsförsäkring. Därmed kan vi lägga ned den regionala nivån. Det har jag hört. Nu finns det tydligen andra tongångar. Det var spännande. Sedan tycker jag nog att Lennart Fridén är mycket bättre på språk och liknande än på matematik. Han sade nu att det skilde 260 miljoner. Om den tabell som är på s. 123 i utskottets handlingar stämmer är den moderata minskningen 1,43 miljarder. Om vi då tar bort de 875 miljoner som är överförda till andra utskott - det tycker jag är schyst att ta bort - är minskningen nästan 600 miljoner i förhållande till vårt förslag. Som jag nämnde tidigare är skillnaden på folkbildningens område 300 miljoner. Det motsvarar nästan 20 %. Det tycker jag är mycket att ta bort på ett år. Det är, enligt mitt förmenande, inte bra för folkbildningen lindrigt sagt.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att kassören i kulturföreningen PAKS i riksdagen tillika i riksdagens kristna grupp är en duktig räkneherre. Det har vi sett i andra sammanhang också. Men det beror på vad man jämför med. Om man samtidigt på ett negativt sätt tillgodoräknar oss det som man, i det utskott dit vi har velat föra de här pengarna, har tagit bort kan man få den här skillnaden. Men faktum är att om man tittar på den verksamhet som vi vill ha kvar under utgiftsområde 17 och tar bort det som vi har skickat ut till de andra utskotten, blir skillnaden 261 miljoner, om man ska vara noggrann. Det är alltså inte samma siffror vi talar om.
Herr talman! Jag får det fortfarande till 561 miljoner, men vi får väl titta på detta tillsammans efteråt för att se vad skillnaden är. Förra året var den nämligen ungefär 520 miljoner. Det stämmer ju eftersom många av minskningarna av anslagen återkommer i år också. Jag har alltså räknat bort 875 miljoner. Vi är överens om att det är det som är överfört till utbildningsutskottet.
Herr talman! Nej, det vi har tagit bort är 1,150 miljarder varav 850 miljoner tas upp i det andra utskottet. Om vi ska jämföra vad vi minskar i förhållande till majoriteten på den kulturverksamhet som ligger under utgiftsområde 17 rör det sig om dessa Sedan gällde det olika former för hur man ska kunna styra. Lennart Kollmats borde veta att det sätt som vi arbetade med för att t.ex. få till stånd Göteborgsoperan inte gick via landstingen. Där var vi till slut tvungna att föra en diskussion i en helt annan typ av specialkommun för den frågan. Där ingick bl.a. Lennart Kollmats egen kommun. På det sättet kan man lösa mycket.

Herr talman! Jag vill inleda med att säga att jag ett tag satt och frös i kammaren. Jag kände hur kylan bredde ut sig. Jag måste ge Lennart Fridén en eloge. Han har faktiskt värmt upp stämningen lite här. När vi diskuterar kultur känns det ofta som om vi inte har kulturen med oss in i kammaren. Det blir oftast en kylig atmosfär. Jag instämmer i det som Lennart Fridén sade. Det är klart att vi måste kunna debattera här och också kunna debattera utifrån att vi har olika inställning allihop. Det är det som är den politiska kulturen. Så till mitt anförande. Jag vill instämma i Charlotta Bjälkebrings anförande för en hel del timmar sedan, men ni minns säkert vad hon sade. Jag kommer att inrikta mig på teater-, dans och musikfrågorna och även beröra konstnärernas försörjning. Som Charlotta Bjälkebring nämnde i sitt anförande och som kammaren säkert också känner till samarbetar Vänsterpartiet med regeringen och Miljöpartiet om själva budgeten. Samarbetet har ännu inte utvecklats till att fullt ut även innehålla den faktiska verksamhet. Vi är med andra ord överens om budgettaken, men det ingår inte riktigt fullt ut i det utvecklade samarbetet på vilket sätt pengarna ska användas under de här taken - inte än i alla fall. Det är därför vi i Vänsterpartiet gärna skulle vilja se en hel del andra lösningar. Vi vill i alla fall diskutera andra lösningar inom utgiftsområdet än de som regeringen väljer att lyfta fram. Här tycker jag att den politiska diskussionen är intressant och viktig. Annika Nilsson nämnde tidigare filmen om Romeo och Julia. Jag är från samma stad som Annika, nämligen Helsingborg, och lika gammal som hon. Jag råkade gå och se samma film och fick inte alls samma upplevelse. Visst är det väl detta som är kulturens tyngd och innebörd? Visst innebär väl kultur att alla människor, alla individer, har sin egen personliga upplevelse. Det är just upplevelsen som är styrkan i kulturen. Vi var väldigt många teaterelever som uppskattade den här filmen. Vi satt t.o.m. kvar och läste eftertexten. Jag måste hålla med Elisabeth Fleetwood när hon talade om att Moderaterna har varit dåliga på att marknadsföra sin kulturpolitik, Lennart Fridén. Vi är tydligen väldigt många som har missförstått era siffror och er inriktning. Även jag är intresserad av att få vara med när ni förklarar lite mer. Vi kanske inte behöver vara så aggressiva från talarstolen om ni egentligen faktiskt bara menar väl. Med anledning av frågorna inom teater och dans vill jag och Vänsterpartiet lyfta fram några av de farhågor vi ser i regeringens konkreta förslag. Det är det här vi vill diskutera. Vi vill föra upp debatten för att få ett större djup i vår kulturpolitiska diskussion. Vi vill inte bara diskutera om saker som kanske inte leder till konkreta resultat. Jag hoppas att vi även på sikt ska kunna nå gemensamma resultat. Jag skulle vilja jämföra den här diskussionen med stämsång, där varje enskild stämma är oerhört viktig för att skapa musikalisk harmoni. Men då det en gång för alla uppstår falska toner i stämsången upphör genast harmonin och därmed även stämsången. Jag skulle vilja citera några av de nationella kulturpolitiska mål som återfinns i betänkandet och som kom upp i och med den nya kulturpropositionen 1996. De är bl.a. "att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den" och "att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar". Vidare är de "att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället" och "att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet". Det finns huvudsakligen en majoritet i kammaren som är enig i de nationella kulturpolitiska målen. Regeringen och kulturministern för fram de här målen och jobbar också efter dem. Nu har ju kulturministern lämnat kammaren, men min fråga måste ändå bli: Betyder verkligen de här målen olika saker för oss? Målsättningen med att kulturen ska vara en utmanande och obunden kraft måste ju också vara att vi ska ge förutsättningar, precis som målen säger. Ser man till de rent faktiska förslagen om t.ex. nationalscenerna finns det år efter år kostnadsuppräkningar, och år efter år går staten in och tar sitt ansvar. Staten tar sitt ansvar i form av ökade bidrag, i form av att föra en diskussion om på vilket sätt man ska kunna utveckla det här. Vi i Vänsterpartiet ser också att i riksdagsbeslutet 1996 sade riksdagen att kulturinstitutionerna och de fria grupperna skulle få sina bidrag uppräknade med lönekostnadsindex. Men ser man till verkligheten stämmer inte det. Vi kan ta Riksteatern som exempel, som ju är en av våra största institutioner. Där är det ingen ökning. Tvärtom har vi sett att verksamheten på Riksteatern drastiskt har förändrats. Vad är det som har tvingat fram en förändring? Är det enbart frågor om ekonomi? Eller är det de konstnärliga frågorna som har fått Riksteatern att ompröva och framför allt att hela tiden utsättas för ett ifrågasättande? Det är märkligt när Folkpartiet och Moderaterna driver frågan att lägga ned Riksteaterns verksamhet. Det är märkligt när man inte ser vikten av det arbete som utförs där. De kulturpolitiska målen måste även ställas upp när det gäller den fria scenkonsten. De fria grupperna får återigen stå med 0 kr i utökade anslag. Ewa Larsson tog upp det här tidigare också. Det har faktiskt inte tillkommit en enda krona till de enskilda fria grupperna. De har inte fått några utökningar. Samtidigt säger vi att vi ska främja kulturen, att den ska vara utmanande och obunden. I dag är det institutionerna som får möjlighet att vara obundna, medan den fria scenkonsten faktiskt blir uppbunden. Den blir uppbunden av att Kulturrådet ger medel till verksamheterna, inte i den utsträckning som grupperna söker medel, men i mindre omfattning. Däremot kräver man av de fria grupperna: Ni ska producera det som ni har sökt pengar för. Men vi ger er inte de pengar som ni behöver för att klara av det. Ewa Larsson tog också upp en annan viktig fråga. Det handlar om pensioner och löner och om hur konstnärer över huvud taget ska kunna fortsätta att skapa konst i Sverige. Det handlar om hur vi, staten och kulturpolitiken faktiskt suger ut konstens mästare. Konsten sugs ut genom att vi utnyttjar den konstnärliga arbetskraft som i dag försöker skapa, som i dag försöker jobba utifrån de modeller och den konstnärliga frihet man tycker att man befinner sig i. Det kan väl inte vara rätt att vi ska fortsätta med det här. Samhället i dag får en subventionerad konst, en subventionerad teater, genom att skådespelare, dansare och andra konstutövare tvingas arbeta gratis åt staten. Ska det verkligen vara på det sättet? Vi i Vänsterpartiet vill ha en bred diskussion i de här frågorna. Vi vill föra upp frågorna om konstens utveckling. Vi kan också se strukturella vinningar med att vi behöver ta nästa steg. Vi har en kulturpolitik, vi har ställt upp kulturpolitiska mål, men vi får inte lov att stanna. Det har hänt mycket inom kulturen. Mycket positivt händer varje dag. Alla konstutövare presenterar enorma upplevelser för folket i Sverige. Men samtidigt ser vi också en fara. Hur länge kan man fortsätta att låta människor jobba ihjäl sig genom att de inte får någonting tillbaka? Vidare tar vi upp konkreta förslag när det gäller möjligheter till turnéverksamhet. Den fria scenkonsten brottas med frågor om hur man ska kunna föra ut kulturen i landet. De förutsättningarna ges inte i den anslagstilldelning vi har i dag. Anslagen räcker nätt och jämt till att klara av att producera den konst och verksamhet som finns ute på teatrarna i landet. Samtidigt tvingas konstnärerna att leva på dåliga löner och man kan inte komma ut och turnera. Vem bär ansvaret? Jo, staten, landstingen och kommunerna har ett oerhört ansvar för det här. Vem drabbar det här i förlängningen? Jo, precis som Birgitta Sellén tog upp här tidigare drabbar det barnen och skolan. Det drabbar de människor som faktiskt ska ta över efter oss. Det drabbar dem som kommer att sakna allt det som kultur innebär. De kommer att sakna hela den demokratiska aspekten, yttrandefriheten, i det som skapandet faktiskt tar fram. Vi i Vänsterpartiet föreslår konkret att man på allvar ska se över frågan om turnéstöd. Det är bara en liten del i den omstrukturering som vi vill diskutera just vad gäller den fria scenkonsten. Vi vill gå vidare i kulturpolitiken och föra en bred diskussion. Vi föreslår att man ska ha ett särskilt turnéstöd och att regeringen ska återkomma med konkreta förslag i frågan om på vilket sätt vi ska kunna genomföra det. Ett annat konkret exempel är centrumbildningar, teatercentrum, som arrangerar stora manifestationer och visar vilket utbud man har. Det är andra organiserade former som också visas på samma sätt. Nu tänker man förlägga en festival till Sundsvall där fri scenkonst ska få visa sin verksamhet. Men när man förlägger en verksamhet utanför storstäderna, utanför teatergruppernas närområde, blir det genast ökade kostnader för resor osv. Vad menar vi med målsättningen att hela Sverige ska ha tillgång till det kulturella utbudet? Vi ger inte möjligheter till detta när konstutövarna hindras att komma ut och arbeta ute i landet. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 5. Jag har tagit upp det ansvar som vi politiker här i riksdagen och politikerna på andra nivåer i landet spelar för konsten. Jag menar att den fria scenkonsten blir uppbunden bl.a. genom att vi politiker styr vilka produktioner som framförs på landets fria scener. Så ska det inte vara. Jag tror att vi alla här i kammaren är överens om att politiken inte ska styra det konstnärliga innehållet och utbudet, men ändå blir detta resultatet. Jag efterlyser att man även från regeringens sida ska lyfta fram detta. Regeringen är ju inte omedveten om hur det ligger till, men av någon konstig anledning väljer man att inte lyfta fram dessa frågor. Min fråga är: Varför ska konstnärerna fortsätta att subventionera sitt eget arbete? Vem tvingar en läkare, en sjuksköterska eller en riksdagsledamot att själv subventionera det arbete som de utför? Konstnärerna får hela tiden göra det, eftersom de brinner för sin konst och för sin yttrandefrihet. Jag vill slutligen beröra de nationella uppdragen. Som tidigare här har sagts har vi efterlyst ännu fler nationella uppdrag, framför allt inom konstområdet dans. Det är intressant när Kulturrådet t.ex. lägger fram förslag om Norrdans i Härnösand. Kulturrådet har vägt olika alternativ i verksamheten och föreslår att Norrdans ska få ett nationellt uppdrag.